Herr talman! ”Den våldsamma markprisstegringen är ännu ett olöst bekymmer. Samhällsåtgärder måste till om andra än arvtagare skall ha en chans att komma åt mark och ägna sig åt jordbruk.” Detta är ett citat från ett uttalande på ett möte på lantbrukshögskolan härom dagen, och orden är jordbruksminister Svante Lundkvists. Statsrådet slog vidare fast: ”Fler åkrar får inte växa igen.” Låt mig uttala min tillfredsställelse över denna åsikt, deklarerad av landets jordbruksminister. Den innebär en åsiktsförändring i regeringskretsar som man måste vara glad över, låt vara att den kommer på ett sent stadium i denna jordbruksnedläggelsens tid. Det är knappt åtta år sedan riksdagens dåvarande majoritet genomdrev en jordbrukspolitisk målsättning som innebar betydande inskränkningar av den svenska jordbruksproduktionen. Om de föreslagna inskränkningarna i sin helhet hade genomförts i praktiken, hade vårt försörjningsläge i dag varit prekärt. På grund av ett kraftigt motstånd från centern och huvudparten av de övriga borgerliga partierna blev nedskärningen något mindre än som föreslagits. Den tidigare gällande lagstiftningen om rätten till förvärv av jordbruk spolierades 1965, då bolagsförbudslagen upphävdes och jordförvärvslagen uppluckrades. Detta innebar nära nog fritt fram för vem som helst att förvärva jordbruk. Den gången var det endast centern som slog vakt om de bestämmelser som garanterade dem som ville bruka jorden och producera livsmedel rätt att förvärva jordoch skogsbruk. Centern kämpade ensam mot liberaliseringen av jordförvärvslagens bestämmelser, och det varnades från vårt håll för konsekvenserna. Men regeringspartiet gjorde gemensam sak med dem som ivrade för att vem som helst skulle få rätt att förvärva jordoch skogsfastigheter. Följden har blivit att fastighetspriserna så bringats i höjden, att ingen nu kan förvärva en jordbruksfastighet för att försörja sig på att där producera livsmedelsråvaror. Det är penningstarka privata köpare som vill placera kapital i värdebeständiga tillgångar, det är kommunernas råmarksköp, det är trävaruindustrins och det är t.o.m. kyrkans markförvärv i jakten på dylika penningplacerande objekt som medför denna våldsamma prisstegring på jordbruk. I sanning en allvarlig utveckling som omgående måste stoppas, om vi i fortsättningen vill ha förutsättningar för livsmedelsproduktionen i vårt land. Jordbruksministern var i ett tal på Elmiautställningen 1974 inne på samma linje. Han yttrade: ”De s.k. trottoarböndernas härjningar måste bekämpas.” Med anledning av motioner från centerpartiet har riksdagen beslutat om en utredning i fråga om jordförvärvslagen. Detta är i och för sig mycket positivt. Men intill dess att denna utredning blir färdig och kan föranleda beslut i riksdagen kan mycken skada åstadkommas. Det är tydligen medvetet detta, för nu köps jordbruk till fantasipriser. En provisorisk bestämmelse måste komma till stånd på ett eller annat sätt som förhindrar dylik markspekulation. En prioritering för dem som ämnar bruka och bosätta sig på jordbruksfastigheter måste sålunda aktualiseras. Herr talman! Det var ett av de två ärenden som jag i denna allmänpolitiska debatt vill framföra. Det andra ärendet gäller våra vägar. Otillräckligheten i medelstilldelningen till vägarna under en följd av år har lett till att vägbyggandet allvarligt eftersatts i all synnerhet i fråga om länsvägar och mindre, allmänna vägar samt enskilda vägar. Det är viktigt att planeringen inriktas på att hämta in eftersläpningen. Än merallvarligt måste det dock vara att inte heller anslagen till driften, dvs. underhållet, under de senare åren varit tillräckliga. Detta har inneburit att vägkapitalet i inte ringa utsträckning förstörts. Visserligen har för nästa budgetår i budgetpropositionen föreslagits en höjning av anslaget till drift av statliga vägar med 200 milj.kr., men det är att konstatera att detta innebär en obetydlig höjning reellt sett, som inte ger utrymme för upprustningar som vi anser vara nödvändiga. Centern har därför i motioner föreslagit att det särskilda anslaget till byggnadsoch förbättringsåtgärder för statliga vägar nästa budgetår får tas i anspråk i samma ordning som skedde förra året. Större delen av anslaget bör sålunda användas för driftändamål. Behovet av förbättringsåtgärder på de mindre länsvägarna bör tillika särskilt beaktas. BI. a. bör trafiksäkerhetsfrämjande kurvrätningar komma till stånd. Andra standardhöjande åtgärder bör också vidtagas såsom förstärkning av vägkroppen och övergång från grus som slitlager till oljegrus eller asfalt. En dylik upprustning av de mindre länsvägarna har stor betydelse ur lokaliseringsoch regionalpolitisk synpunkt. Man bör tillägga att en bättre vägstandard betyder också ett förbilligande av transportkostnaderna. De enskilda vägarna utgör en väsentlig del av vårt vägnät. I många fall ankommer det på väghållarna själva att stå för kostnaderna för underhållet av dessa vägar. Med den ökande trafiken innebär detta kännbara kostnader. Även när det gäller vägar som fyller kraven för att statsbidrag skall utgå kan väghållarna själva få betala. De medel som står till buds räcker nämligen inte till alla ansökningar. Centerpartiet har därför föreslagit 7 milj.kr. utöver departementschefens förslag till bidrag till drift av enskilda vägar. Om detta förslag vinner riksdagens bifall, blir det möjligt att bevilja bidrag till alla inneliggande och under året inkommande ansökningar som gäller bidragsberättigade enskilda vägar. Vi anser också att en viss höjning av byggnadsanslaget för enskilda vägar är påkallad. Herr talman! Jag har berört två ytterst angelägna områden som under året kommer att sakbehandlas i riksdagen. Det är att hoppas att besluten kommer att fattas i den anda som angives i de föreliggande förslagen.

Herr talman! Sjukvårdskostnaderna i vårt samhälle är mycket höga och ökar med stor hastighet. Något måste göras för att begränsa utgifterna. Men vad? Ett sätt är att försöka förebygga sjukdom och olyckor. Jag tänker här ta upp en sektor, trafikolyckorna, som kostar sjukvården myc ket stora summor och även i övrigt för med sig enorma samhällskostnader och stort produktionsbortfall. Och det allra värsta: de medför mycket lidande och svåra tragedier för många människor. Trafikolyckorna beräknas kosta oss 2,5-10 miljarder kr. per år. Trots att vi statistiskt sett ligger bra till jämfört med världen i övrigt har under en tioårsperiod 12000 människor dödats och mellan en kvarts miljon och en halv miljon människor skadats i trafiken i vårt land. Vi kan exempelvis titta på år 1974, då omkring 900 dödades. Av dem var 61 motorcykelförare mot 31 år 1973. Under 1974 skadades mellan 15 000 och 20 000 människor, 5 000 av dem så allvarligt att de blir invalidiserade för resten av sitt liv. Vi kan inte fortsätta så här. Vi måste förebygga olyckorna. Vi behöver förbättra trafikmiljön och fordonen samt upplysa och utbilda trafikanterna. Hur skall vi förhindra olyckorna och vad skall vi åtgärda? Först och främst bör vi åka kollektivt så ofta det finns möjlighet. Men det förutsätter att vi har ett över hela landet väl utbyggt kollektivt trafiknät.

En ökad satsning på godsbefordran per järnväg tror jag också skulle bidra till att minska riskerna på vägarna. År 1970 fraktades 600 milj. ton på våra trafikleder, varav 88 96 fraktades på lastbil. Kan vi komma fram till att frakta mer tonnage på järnvägarna tror jag att riskerna skulle minska. Bestämmelserna beträffande anvisningar om frakt av miljöfarligt gods på vägarna behöver också ägnas skärpt uppmärksamhet. Vägarnas standard måste förbättras. Olika utredningar har visat sambandet mellan olyckor och vägstandard. Vägverket kan i klara siffror redogöra för vad bättre vägar betyder i räddade människoliv, färre skadade och bättre samhällsekonomi.

Låt mig ta några exempel. På samtliga av vägverket redovisade 15 vägavsnitt är siffrorna likartade. Det kan alltså fastslås: bättre vägar — färre olyckor! Det behövs en rejäl satsning på vårt allmänna vägnät. Den skulle också ge en klar förbättring av olycksstatistiken. Centern har i år liksom tidigare krävt förbättrade anslag till vägarna. I centermotionen kräver vi att vägverket redan nu bör få i uppdrag att planera för användningen av de 200 milj.kr. som föreslås för budgetåret 1975/76. Vad kan vi mer göra för att minska olyckorna? Var tredje bilolycka är en mörkerolycka — det har en forskningsgrupp kommit fram till. Vare sig vi går, cyklar eller sitter bakom ratten är risken större i mörker. Antalet dödade och skadade gångtrafikanter ökade med 5 96 under 1974. Vad kan vi göra för att skydda gångtrafikanten? Enligt min mening är vi i behov av en lag som ålägger alla gående skyldighet att bära reflexer efter mörkrets inbrott. Vi vet att riskerna är två å tre gånger större att en oskyddad trafikant skall råka illa ut i trafiken. Vi vet också av gjorda undersökningar att allmänheten är positiv till ett obligatorium när det gäller reflexerna. Trots detta tycks Nordiska rådets trafikutskott tveka inför att förorda en dylik lag. Jag hoppas emellertid att centerpartimotionerna till årets riksdag kommer att medföra att vi får en reflexlag i vårt land. Vad kan vi mer göra för att minska olyckorna? Ge varje trafikslag sin egen bana! I första hand bör gångtrafiken skiljas från biltrafiken, genom gångtunnel eller gångbana. Det är också ytterst angeläget att vi får separata cykeloch mopedbanor. Vi behöver fler rastplatser vid motorvägarna, som ger ökade möjligheter till en stunds avkoppling. Det är viktigt att anpassa hastigheten till väg och trafik och att fartgränserna respekteras. Skolskjutsarna måste ges ökad säkerhet — detta är någonting som kräver ytterligare uppmärksamhet. Vi har fått en bilbälteslag som vi förväntar skall medföra att skadorna vid trafikolyckor minskar. Skyddshjälmar borde användas i mycket större utsträckning än nu. I ett samnordiskt projekt studerar man hur hjälmarna används. Man har kommit fram till att endast drygt 6 26 mopedförare i Sverige använder hjälm mot över 90 96 av motorcyklisterna. Svåra skallskador är därför mycket vanligare bland cyklister och mopedförare. En lag om obligatorisk användning av skyddshjälm i trafiken, även för mopedförare, borde snarast införas för att minska svåra skador som uppkommer vid olyckor med moped. Kungl. Maj:t har tillsatt en trafiksäkerhetsutredning, som tittar på dessa saker. Vi förväntar att det snart kommer ett förslag från denna utredning. Jag tror att vi också måste satsa på utbildning och forskning, om vi vill öka trafiksäkerheten. Utbildningen börjar med barnen. Professor Stina Sandels har gjort undersökningar av små barns trafikförmåga. Hon framhåller att vi måste ändra trafikmiljön radikalt. Barn är så impulsiva. Barn i närheten av en väg betyder alltid fara. Det är svårt för dem att höra varifrån ljud kommer, och de har den uppfattningen att bilar kan stanna direkt. Enligt professor Sandels bör barn helst inte cykla i biltrafik förrän de är tolv år. Det är angeläget att vi lyssnar på professor Sandels rekommendationer när det gäller barn och trafik. Utbildning behövs. I en undersökning av trafikkunskaper och trafikbeteenden hos elever på grundskolans mellanoch högstadium som SÖ och trafiksäkerhetsverket genomförde 1972 kom man fram till att ele vernas trafikkunskaper knappast var tillfredsställande. Det är alltså klart att ökad utbildning behövs. Den skall ske i förskolan, i grundskolan och i gymnasiet. Trafiksäkerhetsverkets satsningar på olika kampanjer varje år har varit ytterligt värdefulla. Det är väl använda pengar. Det vore också mycket angeläget att trafiksäkerhetsverket fick medverka när vägar planeras för att få en insyn i de planer som görs upp. Information genom TV och radio borde kunna ske i ännu högre grad än hittills. Vid dessa tillfällen får vi inte glömma invandrarna. I massmedia och i skolorna måste vi komma ihåg invandrarna också när det gäller trafiksäkerhetsundervisningen. Till sist, herr talman, vill jag framhålla att vi måste satsa på ökad forskning om olyckornas uppkomst och vad vi kan göra för att minska antalet olyckor på vägarna. Mer forskning behövs om vägbelysning, vägbeläggning, vägmärken, hastighetens inverkan på trafiksäkerheten samt bländskydd på motorvägar, vilket en del säger höjer trafiksäkerheten. Ger intensivbelysta övergångsställen eller normalt gatljus i kombination med ljus asfalt en säkerhetshöjande effekt? Vilka vägbeläggningar skall användas? Det finns beläggningar med goda friktionsegenskaper som är bättre från trafiksäkerhetssynpunkt. På alla dessa områden behövs forskning och mycket pengar. Men jag tror att det är väl använda pengar, som vi säkert får igen genom färre olyckor, minskade sjukvårdsoch samhällskostnader och — framför allt — färre dödade och skadade människor i vårt samhälle.

Herr talman! Många talare har understrukit den ekonomiska osäkerheten inför 1975. Denna osäkerhet har också präglat regeringens budgetförslag. Beredskapen för att möta en konjunkturnedgång har lett till en stram budget, som ändå rymmer flera viktiga reformer och betydande satsningar på väsentliga områden. Jag vill stanna vid en viktig prioritering, som regeringen har gjort men som har kommit i skymundan i budgetdebatten. Jag avser den kraftfulla satsningen på idrotten och ungdomen. Främst får idrottsorganisationerna mer pengar. Anslaget här höjs till 75,9 milj.kr., en ökning med 10,3 milj. jämfört med budgetåret 1974/75. I första hand gynnas breddidrotten. 51 950 000 kr. går till specialförbundens verksamhet utanför Riksidrottsförbundet, vidare till motionsidrott för studerande. Till Riksidrottsförbundet och till annan för hela idrottsrörelsen gemensam verksamhet går 23 550 000 kr. Till stöd för idrottsanläggningar av skilda slag är 24,6 milj.kr. upptagna i budgeten. Det är 200 000 kr. mer än för budgetåret 1974/75. Till detta kommer kommunernas stöd till idrotten som kan uppskattas till ca 750 milj.kr. Precis som för ett år sedan har det inte skett någon prutning på begärda medel, vilket är minst sagt anmärkningsvärt. Det ökade anslaget möjliggör en satsning, främst på breddidrottsaktiviteter, men också elitidrottens behov kommer i högre grad att kunna tillgodoses. Detta har sin stora betydelse inför de olympiska vinteroch sommarspelen 1976. Jag vill personligen uttrycka min tillfredsställelse med denna rejäla anslagsökning. Så här har landshövding Karl Frithiofson, ordförande i Riksidrottsstyrelsen, kommenterat budgetförslaget: ”Anslagsökningen är ett uttryck för den vikt statsmakterna tillmäter idrotten. Tydligen har man förtroende för vår idrotts möjlighet och vilja att verka på ett riktigt och effektivt sätt i vårt samhälle. Det förtroendet är väl motiverat. Vår idrott är verkligen en positiv kraft i samhällsarbetet och kan med rätt utveckling bli det ännu mer.” Idrottsrörelsen har fortsatt att expandera. 1974 blev ett gott svenskt idrottsår. Satsningen på breddidrotten har gett goda resultat, och i den stenhårda konkurrensen vid VM-tävlingar av olika slag — fotboll-VM icke att förglömma — har vi hävdat oss väl. Efter förhandlingar i två år är nu Rikskorpens anslutning till Riksidrottsförbundet nära förestående. Detta innebär en ökad styrka för den samlade svenska idrottsrörelsen. Anslutningen innebär att idrottsrörelsen kan göra effektivare insatser inom hela breddoch motionsidrotten. Så blir det t.ex. lättare att samordna utbudet av aktiviteter liksom kontakter med myndigheter på alla nivåer. Nordiska rådet kommer f. ö. i Reykjavik, om några dagar, att ta ställning till ett medlemsförslag om ett utvidgat nordiskt idrottssamarbete. Särskilt vill man beakta behovet av stöd till samarbete inom skol-, ungdoms-, korporationsoch handikappidrotten samt inom breddidrotten. Vidare skall man överväga möjligheten att instifta ett Nordiska rådets idrottspris. Alla dessa förslag vittnar om att idrotten betraktas som en mycket positiv samhällsfaktor i Norden. Det är denna syn på den breda idrotten —- vad Örebro-Kuriren i en ledare för några dagar sedan kallade ”den okända idrotten” — som motiverar samhällets starka satsning på idrottsrörelsen. Örebro-Kuriren beskrev det så här: ”Idrott. Det är naturligtvis Björn Borg och Ingemar Stenmark. Det är Ralf Edström och det är Bempa Eriksson, det är allsvensk fotboll och det är ÖIK och KB Karlskoga i hockey. Det är Thomas Magnusson och Göran Claesson, Ulrika Knape och Ricky Bruch. Det är allt det som fyller tidningarnas sportsidor, det som handlar om de bästa bland de bästa, pengar och publik. Men det finns ju en annan idrott också, den stora breda idrotten, det som är idrottsrörelsen med betoning på rörelsen.

Men det är naturligtvis inte heller det betydelsefulla, huruvida det skrivs eller inte. Av större värde är, att klubbledarna före resan samlat deltagarna och talat om för dem, att det viktiga inte heller var att till varje pris vinna utan att vara med och ha trevligt. Den här bordtennisklubben samlar ungefär 150 barn och ungdomar till ”bordtennisskola” två kvällar i veckan . När man i den här ”skolan” har träningstävlingar några gånger om året så ser man till att alla får spela lika många matcher, segrarna möts på sin väg och förlorarna möter förlorare osv. Varpå alla får priser. Omväxlande med överoch underskruvar försöker man lära ungarna att hålla en hyfsad ton i lokalen, inget skrik och inga svordomar, renhårigt spel..; Här finns det sociala ansvar, som idrottsrörelsen hävdar att den representerar. Det sociala ansvar, som man -— utifrån i varje fall — knappast upplever hos elitidrottens hänsynslösa mästerskapsoch rekordjakt, men som bl.a. motiverar samhällets stora ekonomiska satsning på idrotten. Det finns utan stora ord och åthävor, buret av många timmars ideellt arbete hos anonyma ledare och tränare. Ock så ska det naturligtvis vara.” Herr talman! Det känns riktigt att någon gång lyfta fram ”den okända idrotten” i rampljuset — t.o.m. i riksdagsdebatt. Idrotten, som förr var ett intresse och en fritidssysselsättning för ett fåtal, har nu blivit ett angeläget behov för stora befolkningsgrupper. Den har i vid mening blivit en naturlig del av många människors livsmönster. Idrotten skapar också en social gemenskap som motverkar olika former av isolering. invandrarna har idrotten på ett naturligt sätt skapat kontakt och gemenskap — det finns många exempel på detta. Inom det socialdemokratiska partiet ser vi idrotten som ett värdefullt bidrag till den förebyggande hälsovården och ett stöd åt ungdomens fostran men också som en kulturell samhällsfaktor.
kotikabrottslingar. Enligt vad jag erfarit utgör de föreskrifter som justitieministern hänvisade till endast rekommendationer som gjorts av en tjänsteman vid kriminalvårdsstyrelsens vårdoch tillsynsavdelning i en PM, upprättad med anledning av den interpellation jag framställt. Några föreskrifter av det slag justitieministern redogjorde för har inte fastställts och än mindre distribuerats till de olika kriminalvårdsanstalterna.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig om jag avser att vidtaga några åtgärder — genom utfärdande av särskilda föreskrifter eller på annat sätt — i syfte att förhindra rymning från häkten och kriminalvårdsanstalter när det gäller personer som är misstänkta eller dömda för speciellt grova brott. Som jag meddelade till svar på en interpellation den 9 december 1974 vidtas särskilda åtgärder för att förhindra att personer som har dömts för grova brott rymmer från häkten eller kriminalvårdsanstalter. Om flera sådana intagna ingår i samma liga placeras de på olika häkten eller anstalter så långt det är möjligt med hänsyn till utredningsarbete och transporter. Vid dessa anstalter företas åtgärder, som kan omfatta ökad övervakning och kontroll av häktesoch anstaltslokaler, skärpta besöksbestämmelser, oregelbundna tider för utevistelse m.m. Personalen underrättas av styresmannen om de speciella förhållanden som berör dessa intagna, och detta kan utmynna i specialföreskrifter om t.ex. tillsyn, promenad och rörelsefrihet. Kriminalvårdsstyrelsen ägnar särskild uppmärksamhet åt de personalproblem som kan uppstå vid häkten eller kriminalvårdsanstalter med intagna som gjort sig skyldiga till brott av allvarlig art. Det förekommer ofta att man på sådana anstalter för att höja säkerheten förstärker personalen i första hand genom omdisponeringar. Som framgår av det nu sagda gör kriminalvårdsstyrelsen vad som rimligen kan göras. Med hänsyn härtill är, som jag sade i svaret redan i december, åtgärder från min sida inte behövliga.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Jag är ledsen att behöva återkomma till en fråga som vi debatterade så sent som i december förra året. Men justitieministern sade då med anledning av min fråga att kriminalvårdsstyrelsen hade antagit detaljföreskrifter, och enligt justitieministerns redogörelse i det svaret till mig skulle de föreskrifterna innebära ungefär det som justitieministern även nu redogör för. Jag sade då, att om man verkligen hade utfärdat föreskrifter fanns ingenting mer att tillägga och jag var helt nöjd med svaret. Men jag tyckte att det var egendomligt att kriminalvårdsstyrelsen skulle ha antagit sådana här föreskrifter, eftersom man där inte kände till dessa vid fråga från riksdagens upplysningstjänst. Därför har jag kontrollerat hur det ligger till med den saken, och några föreskrifter finns fortfarande inte antagna. Jag har, herr talman, ingenting att invända mot sakinnehållet i herr justitieministerns redogörelse, och jag delar uppfattningen att de här åtgärderna förefaller genomtänkta och bra i sig. Men skulle det ändå inte vara praktiskt och ganska enkelt om kriminalvårdsstyrelsen inte bara satt och tänkte ut detta för sig själv utan också gav ut enkla anvisningar till ledning för personalen på de olika kriminalvårdsanstalterna, så att den bättre visste vad den hade att rätta sig efter? Jag tycker faktiskt inte att det är så märkvärdigt att begära det. Min fråga kvarstår alltså: Menar inte herr justitieministern att det vore praktiskt att kriminalvårdsstyrelsen inte bara drog upp riktlinjer för sig själv utan också meddelade dessa i form av anvisningar till de berörda kriminalvårdsanstalterna? Det är ändå angeläget att vi gör vad vi kan just för att skydda samhället mot det här klientelet som har begått grova brott och utfärdar föreskrifter just för att kunna gagna det syftet.
Herr talman! Jag delar fru Kristenssons ledsnad över att fru Kristensson återkommer i denna fråga efter det uttömmande svaret som gavs i december månad. Nu återkommer fru Kristensson till frågan om generella föreskrifter. Jag har försökt förklara för fru Kristensson att man när det gäller denna kategori av intagna måste differentiera åtgärderna. Dessa kan ofta t.o.m. inte lämpligen offentliggöras. Det kan ju inte vara särskilt lämpligt att utfärda en föreskrift om att knarkgrossisten X på torsdag kl. 3 skall transporteras till ett annat fängelse. Det är många gånger nödvändigt att man i de enskilda fallen gör dispositioner för hur åtgärderna skall utformas. Generella föreskrifter finns redan i kriminalvårdsstyrelsens instruktion. Vad det gäller i detta sammanhang är åtgärder i de enskilda fallen i form av extra bevakning och översyn.
Herr talman! Det är alltid roligt att notera att justitieministern och jag någon gång är överens, och som jag sade tidigare är jag verkligen ledsen över att besvära kammaren och herr statsrådet med denna diskussion. Med anledning av att justitieministern säger att han på min förra interpellation gav ett uttömmande svar vill jag dock för det första konstatera att svaret egentligen var en upprepning av de synpunkter jag hade anfört i min interpellation. För det andra var svaret vilseledande. Jag påstår inte att justitieministern medvetet försökte föra mig bakom ljuset — det vill jag verkligen inte göra. Justitieministern hade kanske själv fått den uppfattningen att dessa riktlinjer hade antagits av kriminalvårdsstyrelsen. Det var nämligen det justitieministern påstod. I själva verket har man inte antagit några riktlinjer. Nu säger justitieministern till yttermera visso att dessa åtgärder många gånger har sådan karaktär att de inte kan offentliggöras. Men det papper jag fått från justitieministern är verkligen en offentlig handling. Man kan inte begära att kriminalvårdsstyrelsens personal skall gå till riksdagsprotokollet för att se vilka riktlinjer som skall gälla, utan det vore ganska enkelt att skicka ut någon form av föreskrifter. Jag har full förståelse för att man i vissa fall bör handskas försiktigt med sådana här informationer och att det inte är lämpligt att allting kommer till offentligheten, men det gäller ju då inte generella föreskrifter utan riktlinjer för hur man skall handskas med en viss person som är intagen på fångvårdsanstalt. Jag har självfallet inte ansett att kriminalvårdsstyrelsen vare sig kunde eller borde utfärda några anvisningar för individuella fall.
Herr talman! Det väsentliga är att reglerna tillämpas i de enskilda fallen. Formerna för spridningen och hur reglerna tillämpas är sådant som det ankommer på kriminalvårdsstyrelsen att avgöra helt självständigt. Jag vill ännu en gång erinra om att det av säkerhetsskäl kan vara nödvändigt att begränsa spridningen av de nu aktuella uppgifterna.
Sveriges diplomatiska erkännande av Tyska demokratiska republiken skedde den 21 december 1972, men ännu har icke avtalsreglerade konsulära förbindelser kommit till stånd mellan Sverige och DDR. Sådana förbindelser är som bekant upprättade mellan Sverige och övriga länder, varför behovet av att ha denna fråga avtalsenligt reglerad även mellan Sverige och Tyska demokratiska republiken synes vara självklart.
Herr talman! När man frågar anstaltsledningarna på de olika anstalterna beträffande dessa föreskrifter visar det sig att de inte har kännedom om sådana. Jag tycker faktiskt att detta är en så pass bagatellartad åtgärd, som ändå har stor praktisk räckvidd, att jag inte kan förstå justitieministerns motstånd mot att informera underställd personal om de riktlinjer som vi alla är överens om.
Herr talman! Herr Måbrink har frågat mig av vilka skäl konsularavtal inte har slutits mellan Sverige och DDR och om regeringen har för avsikt att inom den närmaste tiden ta något initiativ för att träffa sådant avtal med DDR:s regering. Sverige har hittills slutit fyra bilaterala konsularavtal, nämligen med USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen. Alla fyra avtalen in gicks innan Sverige hade tillträtt den multilaterala Wienkonventionen om konsulära förbindelser. Ett konsularavtal med Rumänien har undertecknats men ännu inte ratificerats. Förhandlingarna om detta avtal inleddes innan Sverige tillträdde Wienkonventionen. De bilaterala konsularavtal som Sverige har ingått är alltså mycket få till antalet. Med flertalet stater har Sverige under lång tid upprätthållit konsulära förbindelser utan att dessa har varit reglerade genom avtal. Sedan något år tillbaka är Sverige dessutom anslutet till den nyssnämnda Wienkonventionen. De förmåner som följer av denna konvention medger vi i princip inte bara de andra konventionsstaterna utan också de stater som står utanför konventionen. Mot denna bakgrund anser svenska regeringen att det i allmänhet inte finns behov av att ingå nya bilaterala konsularavtal. Regeringen har därför inte för avsikt att ta något initiativ för att träffa ett sådant avtal med DDR:s regering.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Utrikesministern hänvisar till Wienkonventionen och menar att de länder som anslutit sig till den också reglerar konsulära frågor sig emellan. Detta är i och för sig riktigt. Men sakförhållandet är ju att Tyska demokratiska republiken inte anser sig kunna skriva under denna konvention på grund av — efter vad jag kan förstå — några paragrafer som man betraktar som stridande mot suveränitetsprincipen. I övrigt är man överens i stort med Wienkonventionen. Denna svårighet för Tyska demokratiska republiken att ansluta sig till Wienkonventionen borde vara skäl nog för att Sverige upprättade ett bilateralt konsulärt avtal med TDR. Det är ändå på det sättet att många viktiga frågor av rättslig natur regleras i ett sådant avtal. Sverige har ju också ett livligt utbyte med grannlandet TDR, turistmässigt och på annat sätt. Många svenskar använder TDR som transitland för att snabbt komma till kontinenten. Som bekant har Österrike och TDR nyligen upprättat ett konsularavtal. Vad som är intressant i hela den här frågan är de västtyska myndigheternas agerande. Vi vet att herrarna i Bonn försökte få Österrike att inte sluta konsularavtal med Tyska demokratiska republiken, och Bonn har vidare övat påtryckningar på andra länder som håller på att förhandla med TDR om ett sådant avtal. Österrike har officiellt tillbakavisat dessa västtyska påtryckningar. Bonnregeringens utrikesminister har sagt att det i den västtyska författningen fastlagda, enhetliga statliga medborgarskapet gäller för alla tyskar oavsett var de bor. Det kan jag inte tolka på annat sätt än att den västtyska regeringen inte erkänner medborgarna i Tyska demokratiska republiken. Jag skulle vilja fråga utrikesministern om samma slag av inblandning från västtysk sida har förelegat eller föreligger eller kan komma att fö religga gentemot Sverige. Tycker inte utrikesministern att det vore motiverat att på ren svenska uttrycka samma mening som uttalats från officiellt österrikiskt håll? Jag vill också fråga vad det skulle vara för olägenheter med att upprätta ett bilateralt konsularavtal med Tyska demokratiska republiken för att reglera en massa viktiga frågor. Österrike, Schweiz och Finland håller ju på att förhandla om att upprätta ett sådant avtal.
Herr talman! Som jag sade har vi bara konsularavtal — och de är gamla — med fyra stater; ett femte avtal är på väg. Många stater vill ha konsularavtal — det är inte bara DDR utan en hel rad andra — men vi försöker lösa problemen praktiskt. För att slippa få en massa avtal med ett stort antal stater har vi, som jag nämnde, anslutit oss till Wienkonventionen, och det har riksdagen också godkänt. Vi tillämpar bestämmelserna där om konsulära förbindelser lika för de stater som själva har anslutit sig till Wienkonventionen och för dem som inte har gjort det. DDR har icke anslutit sig till Wienkonventionen. Det spelar för oss ingen roll; samma förmåner som anges i Wienkonventionen tillämpas mot DDR. Detta har ingenting att göra med de tvister mellan Västtyskland och Östtyskland som jag väl känner till och som herr Måbrink har talat om här. Vår principiella inställning var klar långt innan dessa tvister kom i dagen. Såvitt jag vet har Bonn aldrig gjort några försök att trycka på oss —- möjligen därför att man känner till vår principiella inställning till en mängd stater, däribland DDR.
Herr talman! Jag vill ha ett klarare besked från utrikesministern när det gäller Västtysklands agerande på den här punkten. Om västtyskarna ännu inte har utövat påtryckningar, så kan man inte utesluta att de kommer att göra det; de har gjort det mot en rad andra länder. Snart kommer ju den västtyske utrikesministern på besök här.
Som framgått av dagspressen har Eriksbergs varv svårigheter att klara framtida sysselsättning. Genom otillräckliga investeringar har gjorda beställningar vid varvet inte kunnat fullföljas. Varvsledningen har funnit det lönsammare att annullera ingångna kontrakt i stället för att investera i ombyggnad för att modernisera varvet och därmed kunna fullfölja de ingångna kontrakten.
Om sådana påtryckningar görs från västtysk sida, är då utrikesministern beredd att officiellt klart tillbakavisa alla sådana påtryckningar? Jag vill påminna om att Sverige ändå tog hänsyn till de västtyska påtryckningarna när det gällde erkännandet av Tyska demokratiska republiken. Här kan utrikesministern enligt min mening ge klarare besked.
De anställdas representanter i varvets styrelse har pekat på detta behov av investeringar men har inte vunnit gehör för sina synpunkter. I anledning av hotet om en nedgång i sysselsättningen och därmed ökad otrygghet för de anställda vill jag ställa följande frågor till herr industriministern: Har regeringen ingående diskuterat åtgärder för att trygga sysselsätt ningen vid Eriksbergs varv och övrig privatägd varvsindustri? I så fall, har regeringen för avsikt att, om sysselsättningsläget så kräver, överta Eriksbergs varv eller på annat sätt trygga sysselsättningen?
Är alltså utrikesministern beredd att skarpt tillbakavisa sådana försök till påtryckningar?
Herr talman! Jag sade i mitt förra anförande att såvitt jag känner till har sådana påtryckningar inte gjorts. Nu hör jag från mina medarbetare, som vet vad som sker i nivån under mig i departementet, att det icke har förekommit några sådana påtryckningar eller försök. Vi skulle självfallet ha avvisat dem, dels därför att det inte är — och inte har varit —- aktuellt för oss att skriva konsularavtal med DDR, dels av principiella skäl.

Herr talman! Herr Hallgren har frågat mig om regeringen ingående diskuterat åtgärder för att trygga sysselsättningen vid Eriksbergs varv och övrig privatägd varvsindustri och, i så fall, om regeringen har för avsikt, om sysselsättningsläget så kräver, att överta Eriksbergs varv eller på annat sätt trygga sysselsättningen. Jag vill inledningsvis understryka den svenska varvsindustrins starka beroende av den internationella varvskonjunkturen. Är marknadssituationen globalt sett mörk, är utsikterna också mörka för den svenska varvsindustrin. Den svaga beställningsutvecklingen som huvuddelen av den internationella varvsindustrin har upplevt under år 1974 avspeglar i första hand situationen på oljefraktmarknaden. Även om utvecklingen på fraktmarknaderna under de närmaste åren är ytterst svårbedömd kan man — enligt så gott som samstämmiga bedömare — befara att de tidigare mycket gynnsamma efterfrågeprognoserna för stort tanktonnage — sådant tonnage som de svenska storvarven i första hand inriktat sin produktion mot — kommer att visa sig alltför optimistiska. Dessa globala utvecklingstendenser kunde skönjas redan under år 1973, och det var bl.a. mot denna bakgrund som regeringen i 1974 års statsverksproposition föreslog vissa förändringar i dittills gällande varvspolitiska riktlinjer. Jag anförde i propositionen, som godtogs av riksdagen, att den bästa sysselsättningstryggheten ligger i att branschen genom en effektiv produktionsapparat kan upprätthålla sin internationella konkurrenskraft. Industridepartementet följer noggrant branschens utveckling genom den s.k. styrande kommittén för varvssamarbete samt samrådsgruppen, som också har deltagare från de fackliga organisationerna inom de större varvsföretagen i landet. Det är i dag för tidigt att närmare precisera vilka statliga insatser som skulle kunna tänkas bli aktuella i en akut krissituation för ett svenskt varv.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Eriksbergs varv, som ägs av Broströmskoncernen, sägs — som alla vet — ha råkat i ekonomiska svårigheter, och sysselsättningen är hotad. Enligt arbetarnas representanter i bolagsstyrelsen är detta beroende på att varvsledningen inte har något intresse av att göra nödvändiga investeringar för att modernisera varvet. Arbetarnas representanter hävdar att investeringar på ca 100 miljoner är en nödvändighet för att klara inneliggande beställningar. Svaret på arbetarnas krav har blivit att bolagsstyrelsen har annullerat redan ingångna kontrakt. Man kan inte utesluta att detta är en medveten taktik i syfte att framtvinga samhällsstöd för att — som det alltid heter — rädda sysselsättningen. Det där med att varvet har kommit på obestånd måste också tas med en nypa salt. Det saknas inte kapital för nödvändiga investeringar — därom vittnar de stora investeringar som gjorts i utlandet. En stor del av produktionen har förlagts till Lissnavevarvet i Portugal. Profiten blir naturligtvis större där. Broströmskoncernen investerade inte mindre än 400 miljoner i Holland i slutet på förra året. En del av detta kapital kunde givetvis mycket väl ha använts för utbyggnad här i landet och därmed tryggat sysselsättningen. Men det hjälper föga med representanter i kapitalisternas bolagsstyrelser. Man lyssnar inte ens på vad arbetarna har att säga. I den här affären kan man skönja samma tendenser som när det gällde varvet i Uddevalla på 1960-talet. Samhället fick år efter år gå in med stödaktioner för att förhindra nedläggning och arbetslöshet. Slutligen var samhället tvingat att överta varvet. Det föreligger stor risk att förhållandet blir detsamma med Eriksberg, och här måste man även inbegripa Lindholmens Varv som ju har samma ägare. Vore det inte en bättre politik, herr industriminister, ur arbetarnas synpunkt att regeringen redan nu ingrep och övertog rörelsen? Privatkapitalistiska spekulationer som på sikt ställer tusentals arbetare utan jobb kan väl inte accepteras. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi tidigare rest det här kravet. I dag instämmer arbetarna på berörda varv i kravet. Det har klart uttalats från arbetarna där att Statsföretag AB borde överta varvsnäringen. Jag vill fråga om man verkligen inte är beredd att göra det redan nu, så att vi slipper ett upprepande av Uddevallavarvsaffären, där skattebetalarnas pengar flödade in i företaget år efter år och där staten slutligen ändå fick överta varvet.
Herr talman! Jag tror inte att man behöver så stor fantasi för att ur mitt svar kunna utläsa att vi är livligt engagerade i de problem som herr Hallgren berör men att det är för tidigt att ge besked om hur en lösning i en sådan här situation skall utformas.
Herr talman! Det är klart att man kan säga att det är för tidigt att ge ett besked. Jag vill bara än en gång erinra om just det privata kapitalets agerande när det gällde Uddevallavarvet. Först krävde man stöd från staten — dvs. med skattebetalarnas pengar — för att uppehålla sysselsättningen. Det fick man år efter år. Därefter gick staten in som delägare. Inte heller det gav någon som helst lösning på frågan, därför att man manipulerade varven emellan. Samma ägare fanns i Uddevalla som i Eriksberg — man tog vinsten till Eriksberg, förlusten till det varv där staten var delägare. Sedan tvingades staten överta varvet. Och hör och häpna: Efter alla dessa förlustår gick varvet plötsligt med vinst! Vore det mot denna bakgrund inte riktigare att redan nu ingripa och spara en massa pengar åt skattebetalarna som man eljest tvingas betala i bidrag för att rädda sysselsättningen? Ett upprepande av Uddevallavarvsaffären är inte önskvärt.

Herr talman! Fru Marklund har frågat mig om det är förenligt med de principer som bör gälla för de statliga företagens verksamhet att med annonspengar stödja fascistiska massmediaföretag. Fru Marklund tar upp frågan med anledning av uppgifter i pressen om att bl.a. det statsägda AB Kabi givit annonsstöd till Francovänliga radioföretag, som vänder sig till svenska turister i Spanien.
Enligt uppgifter i pressen ger ett av statsföretagen, AB Kabi, annonsstöd till de Francovänliga radioföretag som sänder ”Sveriges turistradio” på Mallorca och Kanarieöarna. I Kabis broschyr Hälsoråd till utlandsresenärer ägnas två av tio sidor åt reklam för dessa turistradiostationer. Detta är stöd till det fascistiska propagandamaskineriet.
Svaret är givetvis att sådant stöd inte är förenligt med principerna för de statliga företagen och inte heller borde vara det för något annat företag. Det är troligt att flera företag i likhet med det statsägda Kabi i god tro vänt sig till svenska turister via det aktuella radioföretaget. Kabis ledning har meddelat att man också uppmärksammat de aktuella radioutsändningarnas propagandistiska karaktär och därför upphört med vidare annonsering.
Med anledning härav vill jag fråga herr industriministern: Anser regeringen det vara förenligt med de principer som bör gälla för statsföretagens verksamhet att med annonspengar och utrymme stödja fascistiska massmediaföretag?
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. I ett tidningsreportage för bara ett par veckor sedan påtalades det förhållandet att det statsägda svenska företaget Kabi i en skrift och genom annonsering stöder det fascistiska propagandamaskineriet i Spanien. Uppgiften var uppseendeväckande i och för sig, men ännu mera uppseendeväckande var att företagets marknadschef uppgav att verksamheten skulle fortsätta, åtminstone till en del. Han uppgav sig inte heller ha några betänkligheter mot denna form av samarbete. Nu säger industriministern i sitt svar att Kabi har upphört med ifrå = Nr 17 gavarande annonsering, och det noterar jag som mycket positivt. Jag Torsdagen den vill då också uttala förhoppningen att den broschyr som nämndes i tid 6 februari 1975 ningsreportaget inte heller kommer att användas i fortsättningen. I den sgirkernsn rer broschyren, Hälsoråd till utlandsresenärer, ägnas två sidor åt reklam för — Om statsbidrag till ifrågavarande radiostationer med utförlig redogörelse för deras sändnings = resor för idrottsträtider. Även om svenska turister säkert tar de här sändningarna för vad = ning de är värda är det knappast att hänföra till hälsoråd att Sverige påstås vara styrt av tokvänstern och kulturmaffian samt att reformer som genomförts i vårt land sägs ha en direkt nedbrytande effekt på vår ekonomi, undervisning, moral och trivsel. Det system med sociala bidrag som vi har i Sverige angrips också, låt vara på ett sätt som inte heller är helt främmande för reaktionära krafter här hemma. Jag är alltså nöjd med statsrådets svar rörande den fortsatta annonseringen, och jag förutsätter som sagt att den nämnda broschyren inte kommer att användas vidare.
Herr talman! På fru Marklunds sista fråga vill jag svara att omnämnandet av den spanska turistradion givetvis utgår ur broschyren, när annonseringen upphör.

Herr talman! Fru Ryding har frågat om jag vill ta initiativ till att statliga bidrag i lämplig form kan utanordnas som hjälp till resekostnader för idrottsungdomar som är bosatta på platser utan anläggningar för träningsmöjligheter. Det statliga stödet till idrotten, som för nästa budgetår beräknas uppgå till ca 190 milj.kr., utgår i flera olika former, bl.a. som stöd till idrottens organisationer, som s.k. lokalt aktivitetsstöd och som stöd till idrottsanläggningar. Vidare utgår ett omfattande kommunalt stöd till idrotten. Det statliga stödet till idrottsorganisationerna fördelas i enlighet med 1970 års riksdagsbeslut direkt eller efter förslag av riksidrottsstyrelsen. Idrottsrörelsen har alltså givits stor frihet när det gäller att besluta om Den särskilda fråga som fru Ryding tar upp bör därför bedömas av idrottsrörelsen själv, som om behovet bedöms angeläget kan använda medel inom ramen för sitt statsstöd till detta ändamål. I årets budgetproposition föreslås idrotten få hela det belopp som riksidrottsstyrelsen äskat.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret. Statsrådet hänvisar till att det statliga stödet till idrotten utgår i många olika former och säger att det nästa budgetår beräknas uppgå till 190 milj.kr. Vidare säger statsrådet att idrottsrörelsen själv har givits stor frihet när det gäller att besluta om användningen och fördelningen av det statliga organisationsstödet. Allt detta är helt korrekt. Men tyvärr är det så att de pengar idrottsklubbarna har inte räcker till att ge sådana resebidrag som jag har talat om i min fråga. I de allra flesta fall får ungdomarna själva betala resekostnaderna, och det anser jag inte vara riktigt. Inte heller det lokala aktivitetsstödet, alltså det som går direkt till klubbarna, förslår till att betala resekostnaderna. Jag tycker därför att statsrådet skulle kunna inse att det vore klokt och bra att komplettera det lokala aktivitetsstödet med någon form av ersättning för resekostnader när det inte finns träningsmöjligheter på hemorten. Det kommunala stödet rättar sig också i allt större utsträckning efter det stöd som staten ger. En annan väg att förbättra klubbarnas träningsmöjligheter är att utöka anläggningsstödet. Statsrådet säger i sitt svar att idrotten i årets budgetproposition föreslås få hela det belopp som riksidrottsstyrelsen äskat. Det är riktigt. Men när det gäller anläggningsstödet under H 7 i jordbruksdepartementets huvudtitel, alltså statsrådet Lundkvists eget departement, är det naturvårdsverket som gör äskandena, och de föreslås inte bli tillgodosedda. I stället för 6 miljoner föreslås 200 000 kr., och det är skillnad det. Vore det inte bra mycket bättre om man åtminstone fick vad som äskas under posten Mindre idrottsanläggningar att uppföras av idrottsföreningar, nämligen 0,9 miljoner, för att den vägen idrottsklubbarna skall ha större möjligheter att ge sina grabbar och flickor träning utan alltför stora ekonomiska kostnader för dem själva?
Herr talman! Det här kanske inte är rätta tidpunkten att diskutera de dispositioner som gjorts i budgetpropositionen. Dem får vi väl återkomma till när huvudtiteln blir föremål för behandling. Jag vill bara säga att vi har tyckt det vara särskilt angeläget att tillmötesgå de önskemål som riksidrottsstyrelsen framställt när det gäller organisationsstödet därför att vi vet att vi den vägen bäst hjälper de många frivilliga krafterna inom idrottsrörelsen.

Jag tror att det är Om statsbidrag till enklare för de kommuner som möter dessa problem att från fall till fall resor för idrottsträpröva hur de skall se till att ungdomarna kan komma till de anläggningar = ning som finns inom räckhåll för att träna. Vi har från statens sida i vårt umgänge med idrotten valt linjen att låta idrotten själv ta hand om de pengar vi kan ställa till förfogande över statsbudgeten. Vi tror att idrottens folk själva har de bästa förutsättningarna att bedöma var pengarna gör den största nyttan. Den linjen kommer vi att fortsätta på. Det innebär att idrottsrörelsen inom ramen för våra anslag har möjligheter att, om man så skulle finna önskvärt och lämpligt, göra sådana dispositioner som fru Ryding här har talat om.
Herr talman! Jag tackar för de kompletterande upplysningarna. När statsrådet säger att kommunerna från fall till fall får pröva det angelägna i att lämna speciella resebidrag, så vill jag säga att så redan har skett. Jag har papper här på min bänk som visar att en kommun har svarat att man inte har några pengar till sådana resebidrag. Det finns inte heller pengar till de önskade idrottsanläggningarna. Detta förstår jag. Därför har jag ställt den här frågan om inte staten skulle kunna hjälpa till. Jag är helt överens med statsrådet när han säger att idrotten själv skall kunna bestämma. Det är riktigt och bra. Det är svårt att från statens sida generellt kunna greppa det hela. Men man kan ju vara positiv, man kan undersöka saken och utreda den. Jag är övertygad om att detta är en angelägenhet som rör många flickor och pojkar här i Sverige. De bor på orter som inte har tillgång till exempelvis simhallar och konstfrusna isbanor, och föräldrarna får därför en stor utgift för att ungdomarna skall kunna tillgodose sina intressen inom idrotten. Därför vore jag tacksam om man på något sätt kunde pröva frågan om det statliga stödet. Att vi sedan får återkomma till budgetframställningarna, det vet jag. Vårt parti har också en motion med önskemål om att de mindre idrottsanläggningarna skall få vad som äskats av naturvårdsverket.

Herr talman! Herr Clarkson har frågat om jag överväger att föreslå riksdagen någon form av tillfälligt ekonomiskt stöd till växthusodlarna. 1974 års trädgårdsnäringsutredning har nyligen redovisat vissa förslag med anledning av kostnadsutvecklingen inom näringen. Innan utredningens förslag har remissbehandlats är regeringen inte beredd att ta ställning i frågan.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga som jag ställde redan den 21 januari, efter att från flera håll inom branschen ha fått samstämmiga vittnesmål om att läget för växthusodlarna var kritiskt. Nu har sedan dess en tid gått, och den av regeringen i oktober i fjol tillsatta trädgårdsnäringsutredningen har just i dagarna kommit med förslag som är ute på remiss. Jag tror att remissvaren skall vara inlämnade den 17 februari. Det första jag avsåg med frågan var faktiskt att rikta uppmärksamheten på branschens mycket kritiska läge. För det andra ville jag självklart försöka påskynda regeringens strävan att hjälpa denna utsatta bransch. Faktum är att framför allt prishöjningarna på olja slår väldigt ojämnt inom branschen. Läget är kanske något så när hyggligt för tomatodlarna men det är mycket dåligt för genomsnittsodlaren. Branschen består till den helt överväldigande delen av små familjeföretag och bara till en liten del av stora företag. När jag säger stora företag då menar jar relativt stora företag i branschen. Ett av de tre största företagen i branschen har en årsomsättning på 5 milj.kr. Det är alltså i och för sig ett litet företag. Jag har i dag hört att odlare ligger i förhandlingar med kommunerna om att försälja sin mark. Det är ju ett synnerligen kritiskt läge för ett företag när man måste sälja sina fasta tillgångar av den arten. Nu föreslår trädgårdsnäringsutredningen att staten skall lämna ett stöd på 2 kr. per kvadratmeter, dock för högst 10 000 kvadratmeter. Det skulle bli sammanlagt 5 milj.kr., och dessa pengar skall man ta från det som blivit över från clearingavgifter som inbetalades i fjol. Jag vill säga till statsrådet Lundkvist att detta i och för sig är bra. Jag hoppas att statsrådet ställer sig positiv till den åtgärden. Men det behövs mer pengar. Det är i själva verket fråga om överflyttning av pengar från somliga företag inom branschen till andra. Dessutom skulle man — och det är också väldigt viktigt — lämna kortfristiga lån som skulle ge en ränta på 4 milj.kr. Jag hoppas att vad jag har sagt och vad som har framkommit på andra sätt ger statsrådet anledning att i regeringen plädera för att den här utsatta branschen visas generositet. § 7 Om de planerade kraftverksbyggena i Ångermanälven Nr 17 Torsdagen den Herr jordbruksministern LUNDK VIST erhöll ordet för att besvara herr 6 februari 1975 Nygrens i kammarens protokoll för den 21 januari intagna fråga, nr lair 41, och anförde: Om de planerade Herr talman! Herr Nygren har frågat mig när ett besked kan meddelas — kraftverksbyggena i från regeringen om byggstart för de planerade kraftverksbyggena i Ång Ångermanälven ermanälven. Herr Nygren torde avse det projekt som benämns Övre Åseleälvens utbyggnad och som omfattar de av statens vattenfallsverk m.fl. planerade kraftverken Volgsjöfors, Stenkullafors och Åsele samt korttidsreglering i den del av Åseleälven som berörs av dessa kraftverksbyggen. Tillåtligheten av projektet skall prövas av regeringen. Ärendet remissbehandlas för närvarande. Remisstiden utgår den 14 februari 1975. Jag kan för dagen inte säga när beslut i ärendet kan komma att fattas.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Anledningen till att jag har begärt ett besked om de planerade kraftverksbyggena är att man i de berörda kommunerna Åsele och Vilhelmina börjar bli otålig. Redan hösten 1974 hade man väntat få klartecken för att påbörja arbetena. På senhösten i fjol kom uppgiften att ett besked skulle dröja till den 1 mars i år. Det återstår nu bara tre veckor, och tydligen börjar även detta datum vara inaktuellt. Jag har tidigare, för ett par år sedan, i kammaren frågat industriministern om planeringsläget för de aktuella projekten. Redan då önskade man i de berörda kommunerna, som då var tre — Åsele, Dorotea och Vilhelmina — mycket snabbt få ett klartecken. Nu känner man oro för att regeringen har tänkt avvakta den s.k. Ekströmska utredningens förslag innan man ger ett besked. En sådan försening skulle mycket allvarligt förrycka sysselsättningsplaneringen i området. Jag hoppas att statsrådet kan ge ett lugnande besked åtminstone på den punkten. Inom en inte alltför avlägsen tid börjar byggnationerna i Stekenjokk att trappas ned och sedan också kraftverksbygget i Juktan. Arbetarna där hoppas på en chans att ganska snart gå över till byggena i Åseleälven. Ett uttryck för kommunalmännens önskan att snabbt erhålla ett besked fick man nyligen i Åsele kommunfullmäktige. Där föreslog en ledamot att man skulle begära att ett avgörande skulle få dröja till dess Ekströmska utredningen var klar med sitt arbete. Förslaget avvisades så kraftfullt att förslagsställaren inte ens fann det mödan värt att begära votering. Det finns ledig arbetskraft i dag. Vilhelmina har för närvarande den största arbetslösheten av regionala centra i landet. En särskild vädjan vill jag rikta till statsrådet, nämligen att bygglovet förses med villkoret att kraftverken inte påbörjas samtidigt. Om de byggs ett och ett får man i de områden det gäller den balans i sysselsättningen som är önskvärd. Och sysselsättningen är ett mycket viktigt argument för kravet på ett snabbt besked om de planerade byggena.
Herr talman! Generellt sett kommer det att finnas förutsättningar att sätta i gång vissa kraftverksbyggen som inte bedöms vara av sådan kontroversiell natur att de faller inom ramen för den mera översiktliga bedömning som skall ske i anslutning till den Ekströmska utredningen. Huruvida de företag som vi talar om i dag hör till den gruppen får bedömas när remisshandlingarna kommer in. Och remisstiden utgår som sagt den 14 februari, och därför finns det förutsättningar att göra den bedömningen ganska snart.
Herr talman! Jag vill till detta bara säga att det intryck jag fått av diskussionerna i de berörda fullmäktigeförsamlingarna — och dessa kan väl sägas uttrycka opinionen i områdena — är att det råder enighet om att man vill ha ett snabbt och positivt besked. Det hoppas jag skall vara vägledande för regeringens fortsatta agerande.

Herr talman! Herr Andersson i Ljung har frågat om jag avser att vidta åtgärder för att få fram en för motorcyklar lämplig registreringsskylt. Statens trafiksäkerhetsverk har fått i uppdrag att kartlägga i vad mån problem föreligger vid användningen av registreringsskylt på motorcykel och att för regeringen lägga fram de förslag till åtgärder som undersökningen kan föranleda. Verket kommer inom kort att redovisa sin utredning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Frågan kan förefalla alltför liten för att man skulle besvära kommunikationsministern med den. Den har emellertid ställts mot bakgrunden av en massiv kritik från mc-folket, en kritik som synes mig vara väl befogad. De skyltar som nu erbjuds har, så långt jag kan förstå, i första hand tagits fram för en viss typ av bilar. Ett rationellt framställningsförfarande synes ha spelat en större roll än det speciella behov som föreligger just för motorcyklar. Den relativt stora skylt som nu erbjuds för motorcyklarna skulle rent av kunna sägas vara farlig i trafiken; det finns risk för fasthakning och andra olycksorsaker. Mot detta kan möjligen sägas att skylten är av så pass dålig kvalitet att olycksrisken just av det skälet inte är så stor. Men detta är ju ändå ingen lösning av problemet. Hur det än må vara med detta kvarstår förhållandet att mc-grabbarna har förorsakats betydande kostnader på grund av en onormalt stor sönderkörning av skyltarna. Här kommer en allvarligare sida av saken in i bilden. Som en följd av de höga skyltkostnaderna har en illegal tillverkning fått en marknad. Det kan ju möjligen vara fråga om något slags hemmatillverkning och då endast för eget bruk, och det är kanske en något mindre förseelse. Men detta är ändå en otillåten hantering, och det olämpliga i denna hantering blir alltmer uppenbart om vi erinrar osS att ett av de bärande motiven för det centrala tillhandahållandet av skyltar var att man ville försvåra falskskyltning av motorfordon. En olämplig mce-skylt har alltså bidragit till att vi fått en otillåten tillverkning av registreringsskyltar här i Sverige. Detta förhållande kan vi medverka till att eliminera genom att erbjuda mce-folket en för motorcyklar väl lämpad skylt. Det framgår av statsrådets svar att denna fråga är föremål för översyn. I svaret används uttrycket ”i vad mån problem föreligger”. Problemet torde vara klart dokumenterat, och vi kan därför med viss tillförsikt se fram emot det förslag som kommer att framläggas.
Herr talman! Herr Wirtén har frågat mig om en väg genom fjällområdet från Sitasjaure till Skjomen i Norge står i överensstämmelse med riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen. Riksdagen har 1972 beslutat om riktlinjer för hushållningen med mark och vatten. Därvid uttalades att t.ex. vägbyggnad och vattenkraftutbyggnad bör undvikas inom vissa angivna väglösa vildmarksområden i fjällen i avvaktan på närmare utredning om dessa områdens avgränsning. Statens planverk och statens naturvårdsverk bedriver på regeringens uppdrag ett gemensamt utredningsarbete rörande utnyttjandet av de svenska fjällområdena och beräknas under våren 1975 lämna förslag till närmare avgränsning av vildmarksområdena. En väg i den sträckning som herr Wirtén avser berör, i varje fall enligt gällande preliminära avgränsning, ett vildmarksområde inom vilket de av riksdagen fastställda riktlinjerna gäller och står alltså inte i överensstämmelse med dessa riktlinjer.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Carlsson för svaret, som jag uppfattar såsom klart och positivt. Jag skall emellertid senare peka på en viss reservation som finns med där. Innan dess vill jag bara erinra om att vad statsrådet här säger om att riksdagsbeslutet 1972 innehöll en beställning av en fortsatt detaljplanering i fjällområdet naturligtvis är riktigt. Men, herr Carlsson, såväl regeringsrapporten Hushållning med mark och vatten som propositionen från statsrådet Lundkvist, som då var ansvarig för det här fögderiet, innehöll också mycket klara deklarationer om hur man skulle förfara med de få kvarvarande väglösa fjällområdena. Inte minst FN-konferensen, som hölls i gamla riksdagshuset för några år sedan, slog fast att detta är områden av utomordentligt internationellt värde och att de därför måste bevaras. De synpunkterna fanns också med i den nämnda rapporten. Låt mig som exempel citera ett par rader: ”Som ett led i strävan att bevara de väglösa vildmarksområdena i fjällregionen bör alla former av tyngre exploatering undvikas inom dem. Vidare bör vägdragningar undvikas från nuvarande vägsystem in mot dessa områden.” I propositionen framhöll statsrådet Lundkvist att han ansåg det vara en utomordentligt viktig uppgift att skydda våra sista vildmarker från exploatering. Jag anser att dessa uttalanden bör finnas med när vi diskuterar detta och att man inte bara får konstatera att vi skall ha en fortsatt planering. För någon vecka sedan kom ett meddelande från Vattenfall som överraskade mig rätt mycket. Där sades att man hade planer på att bygga den här vägen upp mot Norge och att beslut om vägprojektet skulle fattas inom den närmaste tiden. Då undrar man ju om riksdagsbeslutet skall frångås på något konstigt sätt. Statsrådets svar här har givit klart besked om att något sådant inte kan hända utan att frågan i varje fall kommer upp till förnyad prövning. Nu undrar jag vad som döljer sig bakom formuleringen i statsrådet Carlssons svar när han säger ”i varje fall enligt gällande preliminära avgränsning”. Bakom denna formulering anar man möjligen att statsrådet Carlsson eventuellt skulle kunna tänka sig att så småningom ompröva det här. Jag hoppas, herr talman, att riksdagens ursprungliga intentioner verkligen ligger fast.
Herr talman! Som svar på herr Wirténs fråga vill jag bara meddela att bakom formuleringen om preliminär avgränsning döljer sig endast det utredningsarbete som planverket och naturvårdsverket bedriver, dvs. det utredningsarbete som jag nämner omedelbart före de här raderna i svaret. Något annat dolt motiv finns inte.
Herr talman! Jag tackar för den Gektanstionen Och jag stryker än en Torsdagen den gång under ätt detta kam inte tölkag på ANnarsatt än att riksdagens ur 6 februari 1975 sprungliga intentioner i det här avseendet bör ligga fast. Västs onndtisst fl gtN AE Meddelande om
Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 15 får jag — Allmänpolitisk meddela att bl.a. på grund av resor för förhandlingar i Sovjetunionen, debatt överläggning inom ramen för nordiskt samarbete och arbete med energipropositionen har jag icke varit i tillfälle att inom föreskriven tid besvara herr Hermanssons interpellation till statsministern, inlämnad den 10 januari i år, som överlämnats till mig.

Herr talman! Jag känner ett särskilt behov att delta i den allmänpolitiska debatten i år för att få en diskussion med herr justitieministern med anledning av hans anförande för några dagar sedan på Runöskolan beträffande kriminalpolitiken. Nu har jag informerats om att herr statsrådet inte har möjlighet att närvara här. Om detta är i och för sig ingenting att säga, men jag beklagar att den diskussionen alltså inte kan komma till stånd. Herr justitieministern gjorde i anförandet några häpnadsväckande uttalanden som jag tycker inte bör stå oemotsagda. Han menade för sin del att primitiva rop på fler poliser och strängare straff inte hjälper, och att fängelset som strafform i princip bör avskaffas utom för ett fåtal personer som samhället måste skydda sig mot. Min fråga skulle ha varit: Är det inte just under herr justitieministerns tid — låt vara inför trycket av en stark opinion — som brottskommissionen tillsattes, vars förslag enligt vad åtminstone herr justitieministern själv förmenade innebar en kraftfull förstärkning av polisen? Är det inte också under Lennart Geijers tid som vi fått se det ena förslaget efter det andra om straffskärpningar, där man också skärpt fängelsestraf 19 fen för vissa brott? Jag tycker att justitieministern talar med kluven tunga. Jag vet inte om det är han själv som inte riktigt kan bestämma sig för vad han tycker, eller om det är ett uttryck för att man inom regeringen har delade meningar om vilka åtgärder man eventuellt skall vidta för att förstärka rättstryggheten. Jag tycker att Lennart Geijers oklara och onyanserade uttalanden är ägnade att skapa förvirring. Detta är särskilt allvarligt när det gäller det juridiska området, där man verkligen borde eftersträva klarhet, stabilitet och konsekvens. Att stifta lagar, herr talman, utan att man samtidigt stadgar påföljder är naturligtvis meningslöst. Det innebär att respekten för lagarna skulle upphöra. Några påföljder behövs. Jag vill dock gärna säga att jag också kan ifrågasätta fängelsestraffet som påföljd. Jag delar dock inte herr justitieministerns uppfattning att fängelsestraffet som påföljd skulle vara ett uttryck för vedergällning. Det är en teori som vi här i landet övergett för många decennier sedan. Jag tycker att man inte bara kan allmänt uttala att fängelsestraffet måste bort utan att samtidigt fundera över vad som kan sättas i stället. Vi kan inte bortse ifrån, menar jag, att de som döms till fängelse har gjort sig skyldiga till brott som i många fall är personligt ödeläggande för dem som drabbas av det. Många gånger visar dessa brottslingar förakt för människoliv, och somliga brottslingar drar sig inte för att slå ned gamla och värnlösa människor för några futtiga tiors skull. När får man höra landets justitieminister uttala medkänsla och förståelse eller tala om och engagera sig för de många brottsoffer som den stegrade brottsligheten i alla fall medfört? När får man höra justitieministern tala om den enskildes ansvar för sina gärningar? I stället ägnar han sig åt ett diffust tal om att det är samhällets fel att människor begår brott. Jag hinner inte här ingå på den problematiken. Visst kan det finnas fel i dagens samhälle. Föräldrarna har fått mindre möjligheter att själva ta vård om och fostra sina barn. I skolan har man fått allt större problem när det gäller att upprätthålla disciplinen. Vi har fått boendemiljöer som sannerligen inte är ägnade att utgöra en god uppväxtmiljö för våra ungdomar. Men är det samhällets fel i och för sig, herr talman? Är det inte den förda politikens fel? Är det inte den socialistiska politiken som bär det yttersta ansvaret för dessa missförhållanden? Jag vänder mig alltså mot det difffusa talet om att det är samhällets fel och att det är samhället som måste ändras. Jag tycker det är den socialistiska politikens fel. Det är här man måste sätta in sitt angrepp. Jag skulle, herr talman, vilja fråga: När får vi höra landets justitieminister säga att lagar är till för att efterlevas, att polisen gör en ovärderlig samhällsinsats till skydd för medborgarna, att normbildningen i ett samhälle är väsentlig och att den måste utgå från den enskildes ansvar? Jag tycker att herr justitieministern med sina oklara uttalanden medverkar till en rättsosäkerhet som är ägnad att motverka denna normbildning. Det är ju ändå denna som är grunden för ett rättssamhälle.

Herr talman! Det är ju så i en allmänpolitisk debatt att var och en tar upp frågor som ligger en närmast hjärtat. Jag följde gårdagens debatt mycket ingående. Där behandlades en lång rad olika ämnesområden. Det var regionalpolitik, det var energipolitiken, det var ekonomiska frågor, Hagaöverenskommelser, oppositionens roll osv. Men det var ett genomgående drag i nästan samtliga inlägg, nämligen att talarna i ett eller annat sammanhang nämnde kvinnoåret. Man tog kvinnoåret till intäkt för att plädera för den ena eller den andra reformen. Man föreslog t.o.m. sent på natten att med kvinnoåret som utgångspunkt skulle man ”ordna bidrag och kompensation för de sämst betalda inom jordbruket”. Jag måste ärligt tillstå, herr talman, att detta gör mig en aning bekymrad. Kvinnoåret får inte ses som en helt isolerad företeelse. Jag ser det snarare så att 1975 så att säga blivit ett årtal då man sätter strålkastarljuset på vissa problem som berör människorna i ett samhälle men som kanske framför allt berör de kvinnor som lever och verkar i detta samhälle. Jag tror det vore mycket farligt om vi inte ser de frågor som vi diskuterar när det gäller familjepolitik och socialpolitik som en långsiktig process, där vi långt tidigare gjort våra överväganden och kommit med förslag som sedan diskuteras — i fjol, i år, och under de år som kommer. Jag tror också att vi skall vara på det klara med att det internationella kvinnoåret först och främst har betydelse internationellt sett, har betydelse för de kvinnor som lever i u-land, de delegationer som kommer till de internationella församlingarna för att ta ställning. Jag hade i fjol förmånen att representera mitt parti och mitt land vid FN:s generalsession. Jag upplevde i andra kommittén en diskussion om kvinnofrågorna och jämlikhetsfrågorna som är helt väsenskild från den vi för här i landet och den som delvis fördes också här i kammaren i går. Man kan naturligtvis — och det gör vi från vårt håll — sätta mycket stora frågetecken för tanken på vårdbidrag som folkpartiet förde fram. Den är ungefär lika mycket könsrollsbevarande som den Europarådskonvention nr 741 som i varje fall mitt parti har tagit starkt avstånd från när det gäller kvinnornas rättsliga ställning, eftersom den är helt emot all den diskussion som vi för här i landet.

Det fanns verkligen stora och allvarliga risker för att kvinnorna och deras problem annars helt hade blivit glömda. Jag tror att vi skall ha klart för oss att vi här i landet för en helt annorlunda debatt. Vi för en debatt utifrån våra egna utgångspunkter, och jag är mycket glad att kunna notera att jämställdhetsdelegationen - som står i ledningen för hur vi firar kvinnoåret här i Sverige — har börjat med att ge ut en bok och nästa vecka kommer att starta en vandringsutställning. Den kallas Rätten att vara människa, och den ställer först och främst männens problem — mansrollen i fokus. Jag delar inte den uppfattning som framgår av det förord som Marit Paulsen skrivit till den skrift som är grundvalen även för utställningen. Där skriver hon: Det pratas och debatteras om jämställdhet. Med ord och handling visas en ensidig belysning av nackdelarna i kvinnorollen. Männens liv och könsroll sägs ingenting om. Det påpekas ideligen hur mannen förtrycker kvinnan, aldrig ett ord om hur kanske båda förtrycker eller rättare håller varandra kvar i ett stelt och kanske förlegat rollmönster. Jag delar som sagt inte den uppfattningen.

Det är, som sagt, stor skillnad mellan den debatt som förs här i Skandinavien och den som förs på andra håll i världen. Eftersom jag på många plan och i många internationella sammanhang följt denna debatt vågar jag påstå att det är utmärkande för oss här i Norden, och kanske speciellt för oss här i Sverige, att vi icke talar enbart om kvinnans roll, om kvinnofrågor. Vi talar om föräldrafrågor. Vi har männen med i diskussionerna. Vi ser individerna som en grupp, som behöver varandra och som alla måste få större möjligheter att förverkliga sig själva. Därför tror jag att det viktiga med kvinnoåret är att vi för ut denna diskussion inte bara i riksdagen, inte bara i aktiva politiska och ideella organisationer utan ut på arbetsplatser, ut i blandade församlingar, där man tidigare kanske aldrig tänkt på frågorna. Det är för det mesta på det sättet att opinionen kommer uppifrån och sakta sprids utåt. För att få jämställdhet krävs det helt klart förändrade attityder. Ibland befinner man sig i en ond cirkel där man inte kan få förändrade attityder utan direkta beslut och där besluten kanske aldrig kommer till stånd om inte attityderna förändras. Men det förefaller mig som om vi här i landet med den kvotering vi gjort inom vissa utbildningsvägar och med den syn vi har på att locka kvinnor över till områden som tidigare ansetts förbehållna männen eller att få männen att t.ex. övergå mer till vårdyrken har kommit en bit på väg. Vi har lyckats fatta en hel del beslut, som vi tror kommer att förändra attityderna till det bättre. Jag har begärt ordet i denna allmänpolitiska debatt för att något kommentera bilaga 7 i budgetpropositionen, som berör socialdepartementets verksamhetsområde. Där talas det om att familjestödsutredningen skall få i uppdrag att överväga ett förslag om att en förlängning av föräldrapenningens ersättningstid utöver sju månader skulle förenas med en bestämmelse om viss uppdelning av ersättningstiden mellan föräldrarna. Jag ser det som en stor seger för den organisation jag företräder — Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund — att den uppvaktning vi i höstas gjorde hos socialminister Sven Aspling har lett till detta resultat. Vi anser nämligen att tiden för ersättning endast bör förlängas till åtta månader under förutsättning att fadern — i de fall han sammanbor med familjen — tar ut minst 30 dagars ledighet. Mödrar som inte bor ihop med barnets far bör självfallet få rätt till åtta månaders ledighet. Ett motsvarande krav på modern att ta ut minst 30 dagar för att familjen skall få rätt till åtta månader behövs knappast eftersom det endast i mycket speciella fall blir aktuellt för kvinnan att återgå till arbetet tidigare än en månad efter förlossningen. Fördelarna med detta förslag är att man skapar förutsättningar för en tidig och nära kontakt pappa-barn. Fördelar med ett krav på fäderna att ta ut minst 30 dagar jämfört med enbart övertalning i samma riktning är att ingen behöver vara ovanlig eller pionjär. Det kommer snart att bli självklart att fäderna är med och tar hand om de minsta barnen. Arbetsgivarna har inte heller samma möjlighet att utöva utpressning mot en far som vill vara hemma med sitt spädbarn om arbetsgivaren vet att fadern måste vara hemma om familjen alls skall få föräldrapenning. Det är min och alla de kvinnors, som är med i vårt förbund, starka förhoppning att detta förslag skall övervägas och leda till konkret beslut i riksdagen så småningom. Vi tror att det är ytterligare ett steg på vägen mot att ändra attityderna och att ge föräldrar samma chans till närkontakt med barnen, känslan av att med samhällets stöd ha samma möjlighet att dela uppgifterna inom familjen. Vi hoppas att familjestödsutredningen mycket snabbt tar upp diskussionen omkring dessa frågor. Men vi är också medvetna om att det här gäller ett tidigt skede i ett barns liv och ett tidigt skede i föräldrarnas samvaro med barnen. Det kommer en tid när barnen har vuxit upp, en tid som kan vara mycket svår och besvärlig i familjer där båda arbetar. Vi delar den oro, vilken givits uttryck åt från denna talarstol åtskilliga gånger, över att skattestoppet i kommunerna möjligen kommer att innebära att daghemskrisen blir ännu mer akut än den varit tidigare. Vi är bekymrade över att det fördubblade anordningsbidraget inte kan utgå även i fortsättningen. Vi delar socialstyrelsens och alla organisationers farhågor för att pla neringen av den kommande daghemsutbyggnaden skall stanna upp helt. Det kommer på lång sikt att bli vårt absolut bestämda krav att staten tar över det ekonomiska huvudansvaret för barndaghemmen genom att befria kommunerna från personalkostnaderna. Det innebär att staten skulle svara för 70-75 96 av kommunens driftkostnad för daghemmen. Vi tror inte att man i längden kan låta kommunerna prioritera ett så viktigt avsnitt. Vi tror att det är statens skyldighet att se till, att det blir jämställdhet och lika villkor för föräldrar som behöver daghemsplatser runt om i landet.

Herr talman! Statsminister Palme sade i sitt anförande i går att det var en av socialdemokratins viktigaste uppgifter att successivt minska klyftorna i levnadsvillkoren mellan olika grupper. Det är ett uttalande som jag gärna vill ta fasta på. Stora grupper barnfamiljer har nämligen under senare år fått det allt svårare att följa med i välståndsutvecklingen och ofta t.o.m. fått se sin standard direkt försämrad. För att helt kort belysa barnfamiljernas trängda situation skall jag göra en jämförelse med de socialbidragsnivåer som tillämpas i en del kommuner, bl.a. i Stockholm och i Uppsala, de s.k. bruttonormerna. De har arbetats fram med hjälp av budgetexpertis, som har räknat ut vilka belopp som behövs för en någorlunda acceptabel standard vad gäller mat, kläder, fritid osv. Låt oss ta en familj med tre barn i olika åldrar, där en av föräldrarna är hemma hos barnen. Låt oss anta att hyran är 800 kr. i månaden. Skall den här familjen av egen kraft komma upp till socialbidragsnivån, dvs. till en acceptabel standard, när skatten har betalats och efter erhållna bostadstillägg, måste den ha en förvärvsinkomst på lägst 60 000 kr. Har familjen i stället fyra barn och en hyra på 900 kr., krävs en inkomst av ungefär 80 000 kr. för att den skall nå upp till den här nivån. Har familjen i stället två yngre barn och en hyra på 750 kr., ”räcker det” med en inkomst på 38 000 kr. — räcker det inom citationstecken därför att, som vi alla vet, ett mycket stort antal barnfamiljer ligger under den inkomsten. Det här visar att ett stort antal barnfamiljer — framför allt de med flera barn — ligger långt under en nivå som kan betraktas som godtagbar. Man har gjort justeringar av barnbidrag och bostadstillägg då och då, men de har uppenbarligen varit helt otillräckliga. En av anledningarna torde vara just skattesystemet. 1971 års skatteomläggning innebar ju en enda skatteskala. Det betyder att hur få eller hur många som än skall leva på en viss inkomst är skatten på varje ytterligare hundralapp precis densamma. Men lägger man till detta effekten av de avtrappade bostadstilläggen, får man det ur jämlikhetssynpunkt verkligt remarkabla resultatet att den som har störst behov av en inkomstökning, därför att det är flera som skall leva på inkomsten, också får behålla minst av varje inkomstökning. Så länge barnfamiljer med låga eller vanliga inkomster på det här viset får vidkännas större avbränningar på samma löneökningar än andra kommer barnfamiljerna helt naturligt att fortsätta att halka efter andra grupper i samhället. Detta gäller de familjer där en av föräldrarna är hemma. I många fa miljer söker man klara av både ekonomin och barnavården genom att > hemmamaken deltidsarbetar. Men också här är förhållandet detsamma; barnfamiljerna får genom de avtrappade bostadstilläggen oftast behålla mindre än barnlösa familjer av vad deltidsarbetet ger. I många fall återstår som enda alternativ för att klara ekonomin att båda föräldrarna tar heltidsarbete. — Detta gäller naturligtvis än mer den ensamstående föräldern. En förutsättning för att det skall vara lönsamt är ofta att barnen får plats i den kommunala barntillsynen. Men många får inte plats för barnen där eller kan av olika skäl inte utnyttja denna tillsyn. Det gäller inte minst flerbarnsfamiljerna, där vård i det egna hemmet ofta är det enda realistiska alternativet. Dessa barnfamiljer måste då själva på egen bekostnad skaffa fram en ersättare, något som kan bli nog så svårt och nog så dyrt därför att förvärvsavdraget är begränsat till 2000 kr. per år. De barnfamiljerna måste tjäna ihop betydligt mycket mer än en ersättare kostar för att arbetsbytet ens skall gå ihop. Många familjer är därför helt utestängda även från den möjligheten att själva förbättra sin inkomst. Denna bristande möjlighet att av egen kraft förbättra eller ens behålla sin standard upplevs i dag som djupt deprimerande av många, många barnfamiljer i vårt land. Herr talman! En av samhällets viktigaste uppgifter är att se till att barnen får så goda uppväxtförhållanden som möjligt. Vi vet att de första åren kan vara helt avgörande för en människas kommande liv. Vi vet också att det finns ett starkt samband mellan harmonin hos barnen och harmonin hos föräldrarna. Bara det borde vara skäl nog att verkligen arbeta för en politik som ger föräldrarna så stor frihet som möjligt att välja den livsform och den arbetsfördelning sinsemellan som de finner bäst. Det får inte vara så att allt fler föräldrar av rent ekonomiska skäl skall vara tvungna att förvärvsarbeta även om de hellre vill vara hemma hos barnen och kanske också gör en väl så stor samhällsinsats där. Lika viktigt är att de föräldrar som önskar förvärvsarbeta får en möjlighet till detta och en möjlighet att skaffa fram den vård åt barnen som de anser vara bäst. Den skatteomläggning som genomfördes 1971 avsågs ha sin tyngdpunkt förlagd på låginkomsttagarna. Men uppenbarligen glömde man från regeringens sida helt bort den låginkomstgrupp som barnfamiljerna till stor del måste sägas utgöra. Moderata samlingspartiet har därför år efter år krävt särskilda skattelättnader för framför allt de' barnfamiljer där en av föräldrarna är hemma hos barnen. Detta krav på ett extra familjeavdrag upprepas också i år, men vi begär dessutom tilläggsdirektiv till skatteutredningen att utarbeta förslag, ägnade att mer långsiktigt förbättra situationen i dessa barnfamiljer. Utgifter för inkomsternas förvärvande skall vara avdragsgilla. Det är en grundläggande princip för vårt skattesystem. Men denna princip gör halt utanför barnfamiljens dörr. Det är helt orimligt att barnfamiljerna, som svarar för samhällets allra viktigaste produktion, skall nöja sig med en till 2 000 kr. per år begränsad avdragsrätt, helt oberoende av hur stora barntillsynskostnaderna verkligen är. Det är desto orimligare som samhället direkt ålägger föräldrarna en vårdnadsplikt gentemot sina barn. Barntillsynskostnader som är direkt nödvändiga för att föräldrar skall kunna förvärvsarbeta måste därför bli avdragsgilla. Med en sådan avdragsrätt skulle föräldrarna få betydligt större möjligheter att betala den ersättning som krävs för att dagmamman, praktikanten eller barnvårdaren skall ställa upp. Naturligtvis måste det sättas ett tak för avdragsrätten, lämpligen vid verkliga kostnaden för motsvarande vård inom den kommunala barntillsynen. En sådan avdragsrätt för styrkta och nödvändiga barntillsynskostnader måste också ses som ett rättvisekrav för de barnfamiljer som av olika anledningar inte kan utnyttja den kommunala barntillsynsverksamhet som de ändå — liksom alla andra — är med om att betala på sina skattsedlar. Det finns vidare all anledning understryka att en avdragsrätt för verkliga vårdkostnader är en oundgänglig förutsättning för att en eventuellt utvidgad föräldraförsäkring verkligen skall ge valfrihet mellan olika vårdformer för barnen. Eftersom föräldraförsäkringen beskattas skulle ju resultatet annars kunna bli en dubbelbeskattning av föräldraförsäkringen, nämligen i de fall föräldrarna väljer att med den betala en ersättare. Naturligtvis krävs mycket annat för att förbättra barnfamiljernas situation. Jag vill här bara peka på vikten av att de föräldrar som själva vårdar sina barn får rätt att räkna ATP. Jag vill också understryka vikten av att statsbidragen till daghemmen får en sådan utformning att kvaliteten på vården stimuleras. På många håll är det i dag alltför många barn på alltför få vårdare. Herr talman! Jag vill sluta där jag började, nämligen med att ta fasta på vad statsminister Palme sade i går om angelägenheten av att minska klyftor i levnadsvillkor. En rättvisare beskattning av barnfamiljerna, som verkligen tog hänsyn till deras lägre skatteförmåga, skulle vara väl ägnad att minska de växande klyftorna i levnadsvillkoren mellan barnfamiljer och andra grupper. Jag vågar därför uttrycka en förhoppning om en öppnare attityd från socialdemokraternas och regeringens sida till att frågan om barnfamiljernas beskattning får en tillfredsställande lösning.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande ta upp några frågor som rör det sociala området. Bristen på gemenskap, på verklig social samhörighet människor emellan, det är ständiga inslag i utländska betraktares kritiska omdömen om Sverige. De ger höga betyg åt vår organisationsförmåga, förnuftsinriktade framtidstro, effektivitet, arbetsamhet etc. men menar att frånvaron av mänskliga dimensioner känns överallt. Många socialarbetare har gjort samma iakttagelse. Vad det handlar om är en reaktion mot en överrationell, mekaniserad samhällssyn. Under 1960-talet väckte folkpartiet flera motioner om psykisk hälsa som bl.a. ledde till en utredning från socialstyrelsen. Diskussionen har sedan tillförts även andra inslag. Den har handlat om närdemokrati och människors möjligheter att påverka sitt samhälle och sin egen livssituation. Men reaktionen mot en överrationell, mekaniserad samhällssyn är alltjämt befogad. Folkpartiets politik för ett mänskligare samhälle spänner över vida fält. Det är nödvändigt att större intresse ägnas samhällsförändringar som kan minska utstötningseffekter och vårdbehov — det gäller både kroppssjukvård och socialvård i vid mening. Men det bör också handla om vilka som får vård och på vilket sätt de får denna vård. Som en röd tråd genom många personliga inlägg om sjukvården går anklagelsen att vården blivit alltför teknisk, att patienterna betraktas som objekt, att de saknar kontakt med vårdpersonalen och att deras psykiska situation lämnas åsido. Folkpartiet har uppmärksammat dessa problem i en partimotion till årets riksdag. Liksom förra året föreslår folkpartiet också en betydande ökning av anslagen till nykterhetsvård och narkomanvård. Den ökningen skulle medge en kraftigare satsning på de frivilliga organisationernas insatser och på försöken med nya behandlingsformer i små enheter. Även inom kriminalvården bör man enligt vår mening sträva efter att ge vården ett mera meningsfullt innehåll. Vi har bl.a. föreslagit ökade anslag till behandlingsoch stödåtgärder. Polisens arbete bör få en ändrad inriktning mot ökad fotpatrullering och flera kvarterspoliser, så att den direkta kontakten mellan polisen och allmänheten på det sättet kan förbättras. Även om det således är angeläget att större uppmärksamhet ägnas åt de psykologiska och emotionella dimensionerna i den offentliga verksamheten kan man naturligtvis inte bortse från människornas levnadsvillkor. En god ekonomisk grundtrygghet har i själva verket många gånger avgörande betydelse för att människornas personliga resurser skall kunna frigöras. Enligt folkpartiets mening är det därför av stort värde att riksdagen efter förslag från bl.a. vårt håll har begärt utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring och om grundtryggheten i socialförsäkringssystemet över huvud taget. Hur det sociala försäkringsoch bidragssystemet utformas är också av intresse från rättvisesynpunkt. För strävandena att skapa rättvisa åt kvinnorna är det t.ex. av stor betydelse att barnavårdande insatser i hemmet uppvärderas. Detta kan bl.a. ske inom socialförsäkringen genom att barnavårdande år i hemmet ger rätt till ATP-poäng. Vårt förslag om detta har nu lett till ett utredningsuppdrag. Möjligheterna för hemarbetande att få sjukpenning vid sjukdom är fortfarande alltför begränsade. Det viktigaste i detta sammanhang är kanske ändå hur efterlevandepensionen utformas. Det är därför glädjande att riksdagen förra året begärde en utredning även av änkepensionens framtida utformning. Nuvarande system vilar på värderingar som inte stämmer med en modern syn på jämlikhet mellan män och kvinnor och mellan gifta och ogifta. Sedan 1966 har vi från folkpartiet föreslagit att likställdhet mellan män och kvinnor inom familjepensioneringen skulle åstadkommas genom allmän egenpension. Det skulle innebära en lösning av pensionsfrågan för betydande grupper i samhället, framför allt för de frånskilda kvinnorna, de hemarbetande husmödrarna, hemmadöttrarna och änklingarna. Jag hoppas att pensionsålderskommittén skall arbeta så snabbt att beslut kan fattas inom en nära framtid. Också i år för folkpartiet fram en rad förslag till förbättrade möjligheter att förena familjeansvar och yrkesinsatser utanför hemmet för både män och kvinnor. Den viktigaste åtgärden i det fallet är kanske, som vi har framhållit från folkpartiets sida och föreslagit i en motion, att införa ett vårdnadsbidrag på 300 kr. skattefritt för varje barn under tre år. Att pensionsförmånerna förbättras, pensionsåldern sänks och skillnaden i pensionsbelopp mellan gifta och ogifta minskar är av betydelse också från rättvisesynpunkt. Riksdagen kommer i vår att besluta om rörlig pensionsålder. Det är ett förslag som folkpartiet länge har ställt och som vi har arbetat för sedan slutet av 1960-talet. Ett beslut i den riktningen är ett viktigt steg mot ett större hänsynstagande till den enskilde i pensionssystemet. Det blir då möjligt att gå i pension vid en tidpunkt som är lämplig från den enskildes synpunkt. Likaså blir det möjligt att sluta förvärvsarbetet successivt och att få delpension. Enligt vår mening blir detta en viktig reform och en reform i rätt riktning. De aktuella pensionsreformerna innebär också angelägna förbättringar för dem som invalidiserats i unga år. De har ju inga eller små möjligheter att tjäna in ATP-poäng. Genom beslut vid fjolårets riksdag bifölls också ett gammalt folkpartikrav om statsbidrag till den kommunala färdtjänsten för handikappade. Folkpartiet har vid flera riksdagar väckt många utförliga riksdagsmotioner för att förbättra de handikappades situation. I några fall har regeringen tagit upp dem, sedan socialdemokraterna först röstat ned dem i riksdagen. Genom riksdagsbeslut i fjol bifölls som sagt ytterligare en del av kraven. Det kommer emellertid att krävas ännu fler beslutsamma insatser för att de handikappade skall få verkliga förutsättningar för en stimulerande gemenskap och ett rikare personligt liv. De psykiskt handikappade har kanske den svåraste situationen. Utan tvivel har omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda blivit väsentligt bättre sedan den nya omsorgslagen trädde i kraft. Det finns emellertid fortfarande många utvecklingsstörda som inte får erforderliga omsorger. Kvaliteten i omsorgerna måste höjas väsentligt i flera avseenden. Herr talman! Årets socialhuvudtitel och även justitiehuvudtiteln bär prägel av de reformbeslut som fattats av de närmast föregående riksdagarna. 1975 synes bli något av ett mellanår när det gäller sociala reformer. Det sociala reformarbetet måste emellertid ständigt fortgå. Det måste syfta till mänskligare vård, rättvisa åt kvinnorna och åt barnfa miljerna, respekt för den enskilde och fortsatta insatser för eftersatta grupper i vårt samhälle.

Herr talman! Jag vill till att börja med något beröra det avbytarsystem för jordbrukare som nu håller på att ta form. Under hösten 1974 blev enmansutredaren klar med sitt betänkande, som nu i vederbörlig ordning är ute på remiss. Utredningsmannen uttalar som sin önskan att avbytarverksamheten påbörjas den 1 juli 1975. Det förutsätts att den nu i LRF:s regi bedrivna verksamheten då inlemmas i det nya systemet. Jag hälsar med tillfredsställelse att vi nu kan skönja en hygglig lösning på detta långt ifrån lättlösta problem. Jag tycker mig märka att vi nu har brutit igenom det avgörande hindret, nämligen uppfattningen att det är omöjligt att organisera ett avbytarsystem för jordbrukare vid ledighet och sjukdom. Det är ett framsteg att såväl jordbrukets organisationer som staten är villiga att få en reform i hamn på det här området. Jag är väl medveten om att det är åtskilliga hinder som måste forceras ännu. Här kan nämnas svårigheten att för denna verksamhet skapa ett avgiftssystem som är till belåtenhet för brukaren både av en liten gård och av en större. Men vad som framför allt är avgörande för reformen är att man får tag på duktiga människor som kan fungera som avbytare. Varje gård har sitt särdrag — djurstallen är olika, djurbesättningarna och arbetsmiljön likaså. Ja, jag vill nästan påstå att det måste till ett slags ”supermänniska” för att klara avbytarjobbet. Men jag har stor förtröstan att detta skall lyckas. Det måste helt enkelt lyckas för att vi framöver skall få unga människor att t.ex. fortsätta med mjölkproduktionen. Den yrkesgrupp som tidsmässigt är starkast bunden till sitt arbete är jordbrukarna. De har små möjligheter till semester. Det talas ibland om jordbruket som en fri och självständig näring. I realiteten är emellertid denna frihet högst illusorisk. Den tidsmässiga bundenheten till djurskötsel medför att det krävs en daglig insats från brukarens sida. Många jordbrukare har under sina aktiva år haft få lediga dagar. Där sjukdom inträffat har det varit hustruns lott att träda till, och där detta inte varit möjligt har grannar fått bistå. Jag vill understryka att man även i ett system med avbytare måste räkna med grannarna. De måste också fortsättningsvis i vissa fall fungera som avbytare. I dag är det nämligen ofta grannens insats som ger möjlighet till ledighet. Herr talman! Det är väl inte förmätet av mig att jag inhöstar frågans utveckling som en personlig framgång. Då Tage Sundkvist och jag vid 1969 och 1970 års riksdagar motionerade om ett avbytarsystem för jordbrukare fick förslaget mycket litet gehör i kammaren. De båda hedersmännen Hansson i Skegrie och Persson i Skänninge hade den gången inte stor förståelse för att det skulle bli en utredning. De förstod frågans vikt och ville visst ha den löst, men de menade att detta skulle göras upp inom jordbrukets organisationer och att en statlig utredning inte skulle ta upp de här problemen. Jag tror dock att såväl herr Hansson i Skegrie som herr Persson i Skänninge och vi motionärer alla är lika belåtna med att det nu — som vi tror — kommer att hända något rejält på detta område. 1971 bifölls vår motion. Den kom då till sambruksutredningen och vilken nytta den gjorde där det vet jag inte. Senare tillsattes i alla fall denna särskilda enmansutredning som kom fram till det egentliga re sultatet. Jag vill emellertid inte slå mig själv för bröstet inför denna utveckling. Vi som tog upp frågan visste att den liksom låg i tiden, att det måste ske någonting på det här området. Många har dragit sitt strå till stacken. Så, herr talman, till en helt annan sak. Jämviktsläget i riksdagen vållar tydligen visst ”huvudbry” för socialdemokraterna även när det gäller propagandan utåt. För socialdemokraterna tycks det vara angeläget att tala så sparsamt som möjligt om uppgörelser i utskott, om kompromisser osv. Jag kan väl ha viss förståelse för det, man har under tidigare valperioder ej behövt ta så mycket hänsyn. Den första valperioden i enkammaren kunde man ju med kommunisternas hjälp vinna omröstningarna, men nu hjälper inte ens deras draghjälp. Går vi tillbaka till tvåkammarsystemets tid så kunde man i de fall där man ej hade majoritet i den direkt valda andra kammaren mestadels förlita sig på vinst vid de gemensamma omröstningarna med den indirekt valda första kammaren och dess s.k. ”eftersläpande” effekt. Men nu har vi fått en ny riksdagsordning och alla partier är väl i stort sett överens om att det är en riktig reform som tillämpas på sitt femte år. Och då folket i val har uttryckt sin mening och resultatet blev hälften socialdemokrater och kommunister och hälften icke-socialister, så måste helt naturligt visst samförstånd ske i de olika frågorna om man inte i alltför många frågor vill ta lotten till hjälp. Ett annat sätt är att utlysa nyval, men det har ju inte regeringen visat någon större entusiasm för. Nu vill jag i ärlighetens namn säga att man från socialdemokratiskt håll saluför sin propaganda på två sätt. Man låter statsministern agera landsfader och tala om samförståndslösningar och om socialdemokraternas önskan att få breda majoriteter. Ja, det har blivit breda lösningar i många fall genom uppgörelse i utskotten mellan socialdemokraterna och ett eller flera av de icke-socialistiska partierna. Men många uppfattar Palme som om han menar att förslagen redan när de kommer från regeringen accepteras av de borgerliga partierna. Så har det ju mestadels inte varit. Det är emellertid en annan sorts saluföring från socialdemokratiskt håll vad gäller resultatet av riksdagsarbetet som jag reagerar mot. Varje söndag har socialdemokraterna en helsida i Aftonbladet, där man lovordar partiets insatser och skriver minst sagt nedlåtande om oppositionen. Visst är vi alla angelägna att framhålla det egna partiets förträfflighet och nog vill vi gärna dänga på våra politiska meningsmotståndare. Att ge och ta i sådana sammanhang hör till det politiska spelet, och sådant måste vi politiker tåla. Men vi bör väl i alla fall eftersträva att sådana här reklamsidor inte förvanskar verkligheten så till den grad som de socialdemokratiska annonserna gör. Det finns dock visst material som man inte kan ha någon erinran mot. Annonserna är bl.a. komponerade med bildmaterial i form av teckningar som är både roliga och har en stor portion av politisk satir. Men textmaterialet går mestadels stick i stäv mot vad som förevarit i Sveriges riksdag eller också publiceras vissa delar av riksdagsbeslut och man utelämnar det som ej passar. Låt mig ta ett par exempel. Vid nyårstid skrev man bl.a. på en annonssida, att de borgerliga partierna krävde att AP-fonderna skall bara få äga en mindre procentandel av ett företags aktier. Så långt var det i stort sett rätt. Men sedan påstods att centern accepterade att det inte var nödvändigt med några sådana begränsningar och att motionerna avslogs. Är det ett korrekt återgivande av vad som hände här i riksdagen på vårkanten i fjol? Nej, ingalunda. Alla vet vi om att det blev en uppgörelse mellan centern och socialdemokraterna om den fjärde AP-fonden. Men verkligheten var en helt annan än den som den socialdemokratiska annonsen här återger. Låt oss rekapitulera vad som hände. I vår partimotion i fjol anfördes att riksdagen skulle avgöra fondens storlek och att riksdagen årligen skulle få en redogörelse för verksamheten. Vi vidhöll också vad som anfördes i den motion som väcktes den gången när fjärde AP-fonden kom till, nämligen att köpen i varje företag ej fick överstiga 5 96 av den samlade aktiestocken. En kompromiss innebär ju att både ge och ta, och som regel kan inte en sida få igenom alla sina önskemål. Men i det här fallet vill jag nog påstå att centern av tre punkter fick igenom två. Kompromissen innebar att riksdagen skulle besluta om fondens storlek, ej som tidigare regeringen, och att den årliga redovisningen över vilka företag man köpt aktier i också skulle ske till riksdagen. Men även på återstoden blev det en hygglig skrivning, där man menade att den fjärde fonden endast har varit i verksamhet en kort tid. Frågan bör därför enligt utskottets uppfattning kunna anstå tills närmare erfarenheter vunnits, varvid också fondens placeringsprinciper kan bli föremål för prövning. Så var det alltså med den saken. Men därom ingenting i annonsen. Den tillfälliga momssänkningen i fjol kan naturligtvis inte heller lämna socialdemokraterna oberörda. Men hur skall man tackla denna i en annons utan att behöva tala om hela sanningen? Jo, då skriver man att alla de borgerliga partierna krävde att momsen skulle sänkas med 5 96 för att stimulera köpkraften men att centern och folkpartiet fann att köpkraften lika väl lät sig stimuleras vid en momssänkning på 3 som på 5 96. Ja, låt så vara, det var bättre att stimulera med någon lägre procentsats än som socialdemokraterna från början ville, ingen momssänkning alls. Bästa kammarledamöter! Jag är övertygad om att det skulle tjäna politikens anseende bättre om man förklarade att jämviktsläget i riksdagen gör partierna mera samarbetsvilliga. Någon har sagt att det nuvarande parlamentariska läget i vårt land ger hela svenska folket möjlighet att regera. Påståendet är inte helt osant.

Herr talman! Jag skall be att få använda mina minuter här till att korrigera en felaktighet som har förekommit i den europeiska tidningspressen och som också givit vissa utslag i svenska tidningar. För ungefär 14 dagar sedan stod det i de flesta större europeiska tidningarna och i några svenska — inte så många därför att problemet i och för sig inte är särskilt aktuellt här i Sverige, men man hade observerat det ändå — att Europarådets juridiska kommitté rekommenderar dödsstraff för terrorister. Jag vill, herr talman, verkligen korrigera detta. Jag tillhör kommittén. Vi har absolut inte på något sätt rekommenderat att man skulle använda dödsstraffet. Vad som ligger bakom är det förhållandet att jag har haft uppdraget att i denna kommitté utarbeta en rapport som gäller frågan om'avskaffande av dödsstraff. Den rapporten utmynnade i en rekommendation till medlemsländerna att avskaffa dödsstraffet. Detta är en kontroversiell fråga ute i Europa — inte hos oss, vi har dess bättre passerat den diskussionen.

Man har andra argument också. Jag skall inte beröra dessa argument. Det enda beslut som fattades vid detta tillfälle var emellertid att man inte i nuläget skulle föra fram frågan till Europarådets rådgivande församling för en diskussion. Jag tror att det är viktigt att detta slås fast här i vår kammare. Vi har, som jag tidigare sagt, tradition när det gäller avståndstagande från dödsstraffet. Brottsutvecklingen i Europa med dessa s.k. nya brott och inte minst den speciella terrorism som förekommer i Storbritanien gör att man kanske kan förstå att det finns människor som grips av hämndkänslor och inte heller kan hitta på något annat avskräckande medel än det yttersta av alla straff. Men som jag ser det och som jag tycker att vi måste se det har hämnd över huvud taget ingen legitimerad plats i ett straff-' rättssystem. Straffrätten skall inriktas på andra mål, den skall vara rehabiliterande, och man skall ha siktet inställt på att den som har förbrutit sig mot de normer vi har i samhället på bästa sätt skall återanpassas i samhället. Men hämnden som sådan har ingen plats i den diskussionen. Herr talman!

Vårt land har varit med om att underteckna den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. I artikel 3 sägs att medlemsstaterna inte skall använda grymma och förnedrande straff. Som jag ser det är dödsstraffet ett grymt och förnedrande straff.

Ni kan naturligtvis fråga: Vad kommer detta oss vid här i Sverige — här är det ingen som funderar på att återinföra dödsstraffet? Nej, inte i dag — och vi skall väl hoppas inte heller i framtiden. Men låt oss erinra oss den debatt som i mitten av december i fjol fördes i det engelska parlamentet.

Jag känner det nödvändigt att säga att vi måste för oss själva och över hela världen söka förhindra att sådana opinioner kan komma till stånd. Det kan man bara genom att konstruera nya former för omhändertagandet av dem som gör sig skyldiga till mycket grova brott — former av omhändertagande som i bästa fall leder till återanpassning i samhället. I andra fall blir det väl ungefär så som justitieministern sade, att det får finnas möjligheter att ta dem om hand för att förhindra dem att begå brott i fortsättningen. Herr talman! Jag skall sluta här. I ett anförande för en tid sedan gjorde justitieministern gällande att hämnd fortfarande är ett inslag i kriminologin. Jag bestrider detta. Jag har deltagit i diskussioner utomlands i denna fråga och jag har alltid hävdat att hämnd icke har någon plats i sammanhanget. Jag har gjort det oemotsagd. Vi skall då inte heller föra in hämnden som motiv för straff i vårt svenska system.

Herr talman! I det här inlägget tänker jag inskränka mig till att ge några synpunkter på den bekymmersamma situation som redare för mindre fartyg befinner sig i, detta så mycket mer som vi här i riksdagen kanske alltför sällan diskuterar denna för vårt land så viktiga näring. Här torde det gamla ordspråket att ”man saknar inte kon förrän båset är tomt” vara på sin plats. Som framgår av vad jag kommer att säga är det också angeläget med snabba samhällsåtgärder, om vi inte snart skall stå där med ”tomt bås” inom denna viktiga transportsektor. Kustsjöfarten i Sverige har alltsedan andra världskriget varit på tillbakagång och har inte fått den del av det allmänna uppsvinget inom transportsektorn som vore rimligt. Medlemsregistret för Rederiförening för mindre fartyg är mycket belysande för utvecklingen. år senare, hade antalet fartyg minskat med 15 och var nere i 178, men dödviktstonnaget hade ökat till 129 000 ton. Mycket oroande är emellertid att den I september 1974 har fartygens antal minskat med inte mindre 27 till 151, och lastkapaciteten har reducerats till 103 500 dödviktston. Detta är alltså en minskning under ett par år i fråga om båtantalet med 20 96, dvs. en femtedel. Tonnaget har också under bara tre kvartal reducerats med ungefär lika mycket. Denna utveckling måste inge stora farhågor. Under de första kvartalen 1974 har inte mindre än 34 fartyg försålts. Av dessa har 21 köpts av utländska redare. De finns alltså inte kvar i den svenska handelsflottan. Under samma tid har visserligen 10 fartyg anskaffats, men av dem hänför sig 8 till interna transaktioner mellan svenska redare. I realiteten är det alltså bara två nya fartyg som har tillförts handelsflottan, nämligen ett på 3187 dödviktston och ett på 960 dödviktston. Vilka är anledningarna till denna oroande utveckling? Lönsamheten för det mindre svenska tonnaget har ständigt sjunkit beroende på konkurrensen från utländska fartyg. Därigenom har de utländska redarnas kostnadsläge påverkat fraktnivån för den svenska kustsjöfarten. Den ökade utländska konkurrensen har inneburit att en allt större andel av transporterna utförs med utländska fartyg. I svensk inre sjöfart har den utländska andelen under de senaste 15 åren ökat från knappt 2 till drygt 20 96, vilket innebär att praktiskt taget hela ökningen inom denna sektor har tillförts utländska redare. Möjligheterna att bedriva kustsjöfart och inställningen till sjöfart är dess värre starkt varierande i olika länder. Speciellt besvärande för den svenska kustsjöfarten har varit bemanningsreglernas utformning i Sverige i relation till andra närliggande och konkurrerande länder. Fartområdesgränserna i bemanningsbestämmelserna skall rent allmänt dikteras av säkerhetsmässiga krav. Det verkar emellertid som om det inte var samma säkerhet man stiftade bestämmelser för i de olika länderna. I Sverige bestäms bemanningen uppenbarligen alltför strikt efter vissa bestämda parametrar och tar inte rimlig hänsyn till fartygets reella storlek eller manöverbarhet. Det finns knappast anledning att här i detalj gå in på dessa parametrar och deras verkningar. Låt mig bara hänvisa till några exempel som anfördes i en interpellationsdebatt i riksdagen den 14 november 1974 mellan herr Lindahl i Hamburgsund, kommunikationsministern och mig själv. På uppdrag av statens lånenämnd för den mindre sjöfarten har institutionen för transportteknik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg under andra kvartalet 1974 verkställt en undersökning beträffande den svenska kustsjöfartens arbetsvillkor och framtidsutsikter. Vid denna undersökning noterade man bl.a. att de svenska redarna för det här aktuella tonnaget i dag finner det omöjligt att bedriva verksamheten i den konkurrenssituation som är för handen. För att undgå konkurs så säljer man båtarna till utländska redare. Undersökningen föreslår bl.a. att gränserna för fartområden ses över, att de svenska bemanningsreglerna omarbetas så att de kommer i bättre överensstämmelse med vad som gäller i övriga konkurrentländer och att de svenska säkerhetsbestämmelserna får samma utformning som närliggande länders. Dessutom anser utredarna att partrederilagstiftningen bör överses. I detta sammanhang bör man kanske notera att när det gäller bemanningsreglerna är det i mycket liten omfattning fråga om anställda. Reglerna berör i detta fall ägarna och deras anhöriga. Enligt dagsaktuella uppgifter finns det för närvarande inte någon svensk redare, som vågat beställa fartyg i de aktuella och mest transportefterfrågade storlekarna 500-1 200 dödviktston, eftersom svenska bemanningsregler gör det omöjligt att konkurrera med utländskt tonnage i motsvarande storleksklass. Vi får alltså importera dessa transporttjänster med därav följande påkänningar på valutareserven och minskad sysselsättning för svenskt sjöfolk — främst då båtägarna och deras familjer. I budgetpropositionen noterar kommunikationsministern detta på s. 285 i bilaga 8 med följande skrivning: ”Genom den delvis ändrade låneinriktning som lånenämnden fick fr.o.m. den 1 juli 1971 har lånegivningen mera generellt inriktats på den mindre företagsamheten inom rederinäringen och blivit mindre bunden till viss tonnagestorlek. Detta har lett till att lån nu ges även för större och mera kapitalkrävande fartyg än tidigare.” Vad som anförts är givetvis i sak riktigt, men faktiska bakgrunden torde i realiteten vara, att man inte fått in några låneansökningar avseende fartyg i storleksklasserna under 1 200 dödviktston. Det enda man fått fram har varit litet större tonnage, som är mera konkurrenskraftigt, men som inte kan arbeta på bl.a. vissa kanaler. Jag noterar med tillfredsställelse att departementschefen tillfört statens lånefond för den mindre skeppsfarten ett betydligt ökat anslag även om han inte helt tillgodosett lånenämndens önskemål. Däremot har tyvärr varken lånenämnd eller statsråd aktualiserat en förlängning av amorteringstiderna för dessa lån. Många mindre redare anser det omöjligt att amortera dessa lån så snabbt som nu krävs. Detta gör naturligtvis att många inte vågar ta risken att investera i ett nytt fartyg av denna typ. Herr talman! Jag har med detta inlägg velat uppmärksamma riksdagen och dess organ på de svårigheter redarna för de mindre fartygen brottas med. Jag hoppas att detta skall öka benägenheten att vidta snabba och effektiva åtgärder för att öka det svenska mindre tonnagets konkurrenskraft gentemot exempelvis danskt och västtyskt tonnage. Först då kan vi hoppas att nuvarande illavarslande trend för de mindre svenska fraktfartygen i kustoch kanalsjöfart skall kunna brytas.
Herr talman! I sitt tal vid riksmötets öppnande sade statsministern bl.a.: ”Vi gläds åt att demokratiska krafter på nytt har hävdat sig i flera av Europas stater och att befrielsen av de undertryckta folken i Afrika gör framsteg. Sverige stöder dessa folks strävan att vinna sin frihet.” I mitt anförande under höstens remissdebatt talade jag om de baltiska staternas ofrihet och vår skyldighet att hjälpa dem ur deras förtryck. Men på denna punkt har regeringen inte några ingripanden att berömma sig av, inga stolta deklarationer, inte ett enda ord! De många balterna i vårt land har förtjänat ett bättre öde. Vår flyktingpolitik är över huvud taget höljd i dunkel. Huvudansvaret för flyktingöverföring och omhändertagande har alltför länge vilat uteslutande på arbetsmarknadsstyrelsen, med den självtillräcklighet som kännetecknar detta verk. Det är dags för en större insyn i denna verksamhet och för medverkan av alla de ideella organisationer som har en så stor och långvarig erfarenhet av internationellt arbete på det här fältet. Jag avvaktar med stor spänning den proposition som skall komma med anledning av invandrarutredningen. De förslag som där förs fram är oerhört väsentliga för invandrarna här i vårt land. Det är glädjande att förslag om kommunal rösträtt för våra invandrare skall föreläggas riksdagen i höst, men en sådan reform kan inte ersätta det stöd till invandrares kultur, som utredningen förutsätter, det kan bara komplettera. Rösträtt och kulturellt egenvärde måste följas åt. Invandrarutredningen säger när det gäller jämlikhetsmålet: ”Valfriheten innebär att medlemmar av språkliga minoriteter skall kunna välja i vilken grad de vill uppgå i en svensk kulturell identitet, och i vilken grad de vill behålla och utveckla den ursprungliga identiteten.” Skall samma valfrihet inte gälla minoriteterna och de svenska politiska partierna? Moderata samlingspartiet anför i en partimotion till årets riksdag: Riksdagen har vid två olika tillfällen uttalat sig mot kollektivanslutning av exempelvis fackföreningsmedlemmar till politiskt parti. Hittills har regeringen inte vidtagit några åtgärder för att tillgodose riksdagens önskan. Kollektivanslutning av utländska medborgare ter sig om möjligt ännu mer upprörande odemokratiskt än när det gäller svenska medborgare. Svenskar har ändå möjlighet att förstå vad det rör sig om, även om de ofta utsätts för trakasserier ifall de utnyttjar sin reservationsrätt. Men utlänningar, som varken talar eller förstår svenska, blir utsatta för övergrepp genom att anslutas inte bara till en fackförening utan också till det socialdemokratiska partiet. Många kan väl skrämmas till tystnad genom att de inte känner den svenska arbetsmarknaden och gällande lagar. Även om kollektivanslutning inte är ett brott mot någon bestämd paragraf i internationella överenskommelser, ter den sig ändå som ett övergrepp mot den frihet som vi vill tillerkänna individen. Förenta nationernas generalförsamling antog 1966 en internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, som avser att bereda varje människa skydd för vissa grundläggande medborgerliga och politiska rättigheter, såsom rätt till frihet och personlig säkerhet, rätt till tankefrihet, samvetsfrihet, yttrandefrihet och församlingsfrihet. Man kan också erinra om Europarådets redan 1950 antagna konvention angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vi har här i Sverige ratificerat de här konventionerna - om också med vissa förbehåll. Regeringen kan naturligtvis ändå sätta sig över dem när det gäller svenska medborgare, men det är annorlunda beträffande utländska medborgare. I samband med att kommunal rösträtt och valbarhet ges till våra invandrare måste också kollektivanslutningen till politiska partier upphöra. Inte minst från finländskt håll både här och i hemlandet har man protesterat mot denna tvångsanslutning av finländare som arbetar i vårt land. Enligt min mening borde vi här eftersträva en europeisk överenskommelse i denna angelägna fråga. Den valfrihet som vi vill tillerkänna våra invandrare när det gäller språk, kultur och religion bör gälla också i politiken. För oss i moderata samlingspartiet är individens integritet av oskattbart värde. Jag hoppas att regeringen i sin fortsatta invandrarpolitik inte skall kränka våra invandrare eller inskränka deras frihet genom kollektivanslutning eller andra åtgärder. Hänsynstagande till minoriteter måste prägla vårt handlande.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att debattera kriminalpolitik i dag, men med anledning av fru Kristenssons anförande för en stund sedan måste jag få deklarera följande. Som en enkel demokratisk socialist i justitieutskottet ber jag spontant och av hjärtat att få ta avstånd ifrån hennes inlägg. Det var bedrövligt konservativt. Så till mitt egentliga ämne. Herr talman! Arbetarrörelsens pionjärer hade en dröm. De ville förändra samhället, göra det rättfärdigare, präglat av solidaritet. Men verkligheten var hård. Ett slitsamt jobb krävdes för att få bukt med det brutala och otrygga samhället. Arbetarrörelsen fick samla hela sin folkrörelsestyrka i en intensiv idé och intressekamp. Det gamla eländiga agrarsamhället omskapades till en välfärdsstat. Vi som i dag lever i detta industrisamhälles välfärd möter nya krav, berättigade krav. Nya drömmar vill ta verklighetens form. Allt tydligare känns risken av att mänskliga, sociala och kulturella värden trängs tillbaka, underordnas krav på effektivitet och lönsamhet. Behovet av att humanisera industrisamhället upplevs av allt fler som nödvändigt. Drömmar om en ny livskvalitet söker sig fram. Dessa drömmar, funderingar, omkring begreppet livskvalitet hänger samman med aningar om tillväxtens gränser. Funderingarna söker efter en väg för samhällsutvecklingen innanför tillväxtens gränser. Funderingarna om livskvalitet ifrågasätter inte välfärden men önskar ge välfärden en sådan definition att den verkligen kan fungera som ett mål för sam hällets utveckling. Man söker något mer än enbart materiella resurser. Man söker ett sätt att mäta välfärden i kvalitet. Många av oss minns sparbankernas barntidning ”Spara och Slösa”. Det sägs att den till sist fick läggas ned därför att barnen tog parti för fel ideal. ”Slösa” tog hem poängen, ”Spara” verkade så trist. Men — måste sparsamhetens samhälle vara tråkigt? Kanske är det i stället så att vi nu har möjligheter att bygga ett bättre samhälle, där statusjakt och slöseri blir mindre. dominerande. Ett samhälle med en ny livskvalitet! Det finns ett uttryck — jag tror att Olof Palme har lanserat det — som på ett fint sätt förklarar begreppet livskvalitet, nämligen ”ett mjukare samhälle”. Mänskliga värden får inte trängas undan, får inte underordnas kraven på effektivitet och lönsamhet. Välfärden måste ha ett socialt värde. Varje individ skall ha möjlighet till en meningsfull tillvaro — och detta är någonting betydligt mer än att på borgerligt maner främst tala om möjligheten att delta i konkurrensen om det meningsfulla. Herr talman! Den som tror att frågan om livskvalitet enbart är individualistisk, enbart gäller enskilda människors målsättningar, har inte förstått det hela. Vad det primärt gäller är samhällets utveckling. Frågan om livskvalitet är en politisk och social-etisk fråga. I arbetet på en humanisering av industrisamhället finns — och det är värt att observera - många tendenser till en medveten strävan till ett förstärkt Folkrörelsesverige. Förutsättningarna för folkrörelserna har förändrats påtagligt i vårt land. Jag tänker t.ex. på folkomflyttningen från landsbygd till småstad, från småstad till storstad. I storstadsmiljön kräver föreningslivet betydligt större insatser. Folkrörelsernas problem är i dag inte främst idémässiga, men problemen kan få idémässiga konsekvenser. Fattiga folkrörelser med ledarbrist har inte råd med och inte möjligheter till idé och utvecklingsarbete. Verksamheten kan man nödtorftigt hålla i gång. Men samhället förändras, och resurserna räcker dåligt för att möta förändringarna. Resultatet kan bli att folkrörelserna blir ganska likgiltiga. Så får inte ske. Folkrörelserna är nämligen omistliga element i ”det mjuka samhället”, i gemenskapens samhälle. Folkrörelserna fyller en utomordentlig funktion i arbetet på välfärdens kvalitet. Folkrörelserna utgör vårt kanske bästa stöd i kampen mot de kommersiella intressena i samhället. Då jag talar om folkrörelser avser jag naturligtvis inte enbart arbetarrörelsen utan hela den brokiga och härliga skalan av idéburen verksamhet. En grundprincip för samhällets stöd måste vara att någon särbehandling inte bör ifrågakomma. Vad gäller stödet till kristna samfund och organisationer måste vårt pluralistiska samhälle medföra att även det stödet ges opartiskt. Något enskilt trossamfund bör inte ha någon särställning. Staten skall inte lägga sig i samfundens tro och övertygelse. Om statskyrkosystemet tycker jag alltså inte. Det är en kvarleva från en odemokratisk epok. Herr talman! Genom 1974 års kulturreform har folkrörelserna officiellt myndigförklarats. De måste få leva sitt eget liv i kraft av sina egna idéer. Utbildningsministern sade i ett föredrag nyligen: ”Folkrörelserna betraktas inte längre av samhället enbart som mottagare av beställningsarbeten; de ses nu som oumbärliga instrument för utveckling av demokratin just när och om de lever och utvecklar sina egna idéer. Bara folkrörelserna har förutsättningar att engagera människor genom ett finmaskigt kontaktnät, bara de kan tolka människors behov, längtan och krav, så att det kan leda till nödvändiga beslut och förändringar.” Herr talman! Det var inte de offentliga organen som en gång kämpade för ett rättfärdigare samhälle. Det gjorde folkrörelserna. — Också i dag och i framtiden är det de ideella och religiösa, de politiska och ekonomiska folkrörelserna som kan spela en avgörande roll. Starka folkrörelser ger människorna dagliga möjligheter till inflytande och ansvarstagande. Starka folkrörelser ger den politiska och ekonomiska demokratin ett medmänskligt, ett solidariskt innehåll. Starka folkrörelser kan därmed medverka i skapandet av ”ett mjukare samhälle” som inte har tillväxten, stor eller liten, till fiende. Fienden är i stället tillväxtens orimliga fördelning och dess bristande sociala innehåll. ”Ett mjukare samhälle” förutsätter nämligen solidaritet. Solidaritet befriar människan, skyddar henne för exploatering, ger henne möjligheter att leva fullödigare materiellt, intellektuellt, kulturellt och andligt. Egoism, konkurrens och profit förkväver däremot solidariteten. Att skapa ”ett mjukare samhälle” betyder alltså frihetsinskränkningar för privilegierade grupper. Till sist, herr talman! Arbetarrörelsens pionjärer hade en dröm, drömmen om ett samhälle präglat av solidaritet. Verkligheten var hård då och är hård i dag. Men lika bestämt som borgerlighetens privilegier och egoism trängdes tillbaka då, lika bestämt måste arbetet för ”ett mjukare samhälle” föras av dagens demokratiska socialister. Steg för steg kommer solidaritetens ideologi att skapa förutsättningar för en ny livskvalitet.